Herr talman! Som framgår av bostadsutskottets betänkande föreslår regeringen att hyresstoppet skall upphöra. Det infördes våren 1984 genom en särskild lag. Att det nu skall upphöra är en uppfattning som delas av utskottets majoritet. Vänsterpartiet kommunisterna har dock en annan mening och anser för sin del att propositionen skall avslås. ; När det gäller motiveringarna för att tillstyrka regeringens förslag råder det delade meningar inom utskottsmajoriteten. De borgerliga ledamöterna anför att hyresstoppet inte borde ha införts. Detta framhöll de i en reservation till bostadsutskottets betänkande 1983/84:33. I dag föreligger deras argument som majoritetsförslag i utskottets betänkande. Vi socialdemokrater anför våra motiv i reservation 1. Denna reservation bygger på uppfattningen att den ekonomiska politiken möjliggjort en väsentligt lägre kostnadsutveckling under 1985, något som också konjunkturinstitutets senaste rapport bekräftar. Den av regeringen förda ekonomiska politiken har alltså varit lyckosam och möjliggjort att prisstoppet kunde upphävas den 1 juli i år och att hyresstoppet kan avvecklas vid utgången av oktober månad. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets majoritetsförslag, men med den motiveringen som anförs i reservation 1.

Herr talman! Regeringens förslag och riksdagens beslut i våras om ett hyresstopp var positivt och innebar ett erkännande av att hyrorna blivit för höga även med hänsyn till andra prisstegringar och löner. Den tid som hyresstoppet skulle gälla — till den 1 januari 1985 — var visserligen enligt vpk:s mening alltför kort, men det innebar ändå en viktig markering av hur allvarligt problemet med de allt högre boendekostnaderna har blivit. Beslutet om hyresstopp fäste också uppmärksamheten på sambandet mellan höga hyror och ökade orättvisor och det hinder höga hyresnivåer utgör för en socialt inriktad bostadspolitik. Riksdagsmajoritetens beslut var också bra, eftersom man därigenom visade att det — tvärtemot vad som tidigare hävdats — gick att införa hyresstopp. Förslaget om hyresstopp sades från regeringen uttryckligen syfta till att förhindra hyreshöjningar under tiden den 1 april-den 31 december 1984, bl.a. för att reducera inflationen till nivån 4 96 under 1984 och nedbringa inflationstakten till 326 under 1985. Nu måste man mot bakgrund av regeringens nya förslag fråga sig om hyresstoppet bara var en tom gest eller ett lurendrejeri mot landets hyresgäster. Som vpk tidigare föreslagit, borde hyresstoppet inte ha begränsats till att gälla bara till årets utgång utan förlängts t.v. Vi ser hyresstoppet som en temporär åtgärd av flera nödvändiga i syfte att undvika nya hyreshöjningar och pressa ned hyrorna, framför allt i nyoch ombyggda hus. Sedan månader tillbaka har det varit känt att olika hyresvärdar aviserat hyreshöjningar från den 1 januari med 100-200 kr. per månad för en normal trerumslägenhet. Känt är också att bostadskostnaderna redan tidigare i många fall tar 25-30 26 av inkomsterna. Hyreshöjningar i storleksordningen 7-10 90 kan då knappast kombineras med ett inflationsmål på 3 90! Det är mot denna bakgrund svårt att förstå hur regeringen, och nu även bostadsutskottets majoritet, kan föreslå att hyresstoppet skall upphöra att gälla från den 1 november. För att klara detta blev det också nödvändigt med avkortad motionstid och snabbehandling i bostadsutskottet. Regeringens förslag innebär ett återtagande av tidigare beslut och klartecken till hyresvärdarna om en hyreshöjning redan från den 1 november med 4:60 per m? eller med 30-50 kr. per månad. Enligt vpk:s mening bör förslaget avslås och hyresstoppet förlängas t. v. Vidare måste snara åtgärder sättas in då det gäller ändrad bostadsfinansiering, ränteoch avdragsbestämmelser, stöd till allmännyttiga bostadsföre tag, omfördelning av samhällets bostadsstöd från ägartill hyressektorn liksom andra åtgärder för att motverka hyresstegringar. En återgång till en annan, rättvisare social bostadspolitik kräver en förstärkning av samhällets bostadsstöd. Därför måste den nuvarande hyreshusavgiften eller en eventuell fastighetsskatt bl.a. användas till stöd åt de allmännyttiga bostadsföretagen av en storleksordning som täcker deras reparationsoch underhållsbehov. Herr talman! Vi kan inte dela bedömningen att förutsättningarna för en väsentligt lägre kostnadsutveckling under 1985 skulle ha ökat från maj-juni 1984 till september-oktober 1984. I en socialdemokratisk reservation angående förlängning av hyresstoppet efter den 31 december 1984 sades bl.a. att det inte kunde uteslutas att ett hyresstopp även i framtiden kan komma att vara ett användbart finanspolitiskt instrument men att man då saknade underlag för att ta ställning till en förlängning. Nu finns enligt vår mening sådant underlag, som klart visar på behovet och nödvändigheten av att förlänga hyresstoppet. Då det gäller de olika åtgärder för att minska boendekostnaderna som tas upp i den vpk-motion som behandlas i förevarande betänkande säger utskottsmajoriteten att de frågor som tas upp övervägs av bostadskommittén. Dessutom erinrar man om att riksdagen senare i anslutning till budgetpropositionen kan komma att behandla vissa av dessa frågor. Vi från vpk vet detta, och visste det även då vi skrev vår motion. Det är ju självklarheter. Sådana erinringar hjälper nu inte hyresgästerna, utan vad som behövs är att snabbt överväga och komma med förslag som gör det möjligt att slå vakt om och förstärka en social bostadspolitik. Det behövs bl.a. snara åtgärder för att stödja de allmännyttiga bostadsföretagen, så att de kan bibehålla och utveckla de viktiga uppgifter de har inom ramen för den sociala bostadspolitiken. Bostadskommittén kan rimligen inte, bl.a. med hänsyn till pågående remissbehandling av dess delbetänkande, beräknas bli färdig med förslag så snart att de kan behandlas och bli föremål för regeringsförslag i sådan tid att de kan få någon betydelse för hyressituationen under 1985. Det är nu förslag måste komma som kan begränsa hyreshöjningarna till högst den 3-procentsnivå som regeringen har satt som gräns för inflationen och som kan klara allmännyttans ökade kostnader. Det finns en stor och berättigad oro hos det tålmodiga släkte som hyresgästerna utgör. Låt mig avsluta detta inlägg med att citera det brev som en hyresgästavdelning i går tillställde regeringen och som en stor del av riksdagsledamöterna har erhållit för kännedom: Vi ska be att få gratulera till den smarta kuppen. För i morgon ska Ni ju med de borgerligas hjälp driva igenom ett riksdagsbeslut om upphävande av hyresstoppet. Av det stolta löftet från i våras om ett inflationsdämpande hyresstopp resten av året bidde det en månads senareläggning av den extra hyreshöjning en. Den som orsakats av en alltför kraftig inflation under första halvåret. Genom den smarta och snabba kuppen betar Ni av lite av 1985 års inflation redan nu — när det ändå gått åt helvete. Vi luttrade hyresgäster har knappt hunnit blinka. Om våra företrädare på riksplanet har blinkat eller blundat vet vi inte. Men påtagligt tyst har det varit —- trots det uppenbara sveket. Och det är väl skönt! Det är inte utan att man undrar hur många av er i Kanslioch Riksdagshusen som bor som hyresgäster. Ni verkar väldigt mycket känsligare när det gäller små pålagor för andra boendegrupper. Vi lovar att försöka hjälpa till att ändra på det! Herr talman! Jag har velat läsa upp detta brev, därför att jag tycker att det med all sin ironi ändå ger uttryck för en berättigad oro och vrede som hyresgästerna känner inför det beslut som riksdagsmajoriteten nu står i begrepp att fatta. Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna till förevarande betänkande.

Herr talman! Så här i starten på riksmötet kan man kanske förledas tro att vi har mycket gott om tid och kan föra ingående diskussioner om de frågor som vi tar upp till behandling. Jag skall ändå försöka göra mitt inlägg mycket kort. Anledningen är att en majoritet som består av alla partier utom vpk tillstyrkt regeringens förslag att upphäva hyresstoppet. Motivet för att i våras införa hyresstoppet var att regeringen ansåg att det skulle vara en del av den inflationsbekämpande politik som skulle resultera i en inflation på 496 för 1984 och vars mål för 1985 var 3 90. Nu kan vi konstatera att båda dessa mål har ”spruckit”. Det är alldeles klart för 1984, då inflationen kommer att bli betydligt mer än 4 90. Studerar vi konjunkturinstitutets rapport finner vi att det är mycket som talar för att, tyvärr, inte heller 1985 års mål kommer att uppnås. Då kan man förstå att regeringen vill göra sig av med hyresstoppet för att inte få en alltför stark höjning av hyrorna i ett enda sammanhang under 1985. När hyresstoppet infördes anförde vi från oppositionspartierna att vi tyckte att det var en felaktig åtgärd. Man tar ju genom hyresstoppet inte bort kostnadsökningen i fastighetsförvaltningen — inte för någon av fastighetsägarkategorierna. Därför skulle ett hyresstopp naturligtvis bara medföra att kraven på hyreshöjningar när hyresstoppet upphävs blir ännu större än vad de skulle ha blivit om det hade varit en vanlig förhandling mellan parterna under våren 1984. Vi konstaterade alltså när hyresstoppet infördes att det var en felaktig åtgärd och tillstyrker naturligtvis regeringens förslag att nu upphäva hyresstoppet. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan, där vi har en annan motivering för att tillstyrka regeringens förslag än vad reservanterna har.
Herr talman! Jag vill kommentera det som Kjell Mattsson yttrade i sitt inlägg bara på en punkt, nämligen när han sade att man måste undvika en alltför kraftig höjning av hyrorna i ett sammanhang och att det därför är bra om man nu avvecklar hyresstoppet. Underförstått skulle man kunna hålla på och successivt höja hyrorna i flera omgångar i stället. Jag tror att det här är ett argument som landets hyresgäster verkligen har svårt att begripa vitsen med. Det är fullkomligt likgiltigt för dem om man delar upp de stora hyreshöjningarna i tre, fyra eller flera omgångar. Vad som är väsentligt för hyresgästerna är naturligtvis att man kan begränsa hyreshöjningarna och stoppa den nuvarande hyresutvecklingen.

Därför måste man ta till olika metoder för att hejda utvecklingen. I det sammanhanget anser vi fortfarande att hyresstoppet är en bra metod, och därför borde det ha bibehållits och förlängts t. v.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i tvisten mellan dem som nyss varit uppe i debatten. Men till utskottets ordförande skulle jag ändå vilja säga att man måste se till helheten i regeringens strategi för att klara Sverige ur den ekonomiska krisen, och både prisstoppet och hyresstoppet är delar i helheten. Redan nästa vecka blir det ju en allmänpolitisk debatt, där helheten i den ekonomiska politiken kommer att kunna diskuteras, och jag tycker att vi kan vänta med kommentarerna till dess.
Herr talman! Jag tycker inte heller att vi skall föra en ekonomisk debatt nu, utan jag vill bara slå fast två fakta, nämligen att man inte har nått de uppställda målen när det gäller inflationsutvecklingen. Därför hade vi inte möjligheter att tillstyrka förslaget i propositionen, med de motiveringar och den skönmålning av regeringens politik som där finns. Till Tore Claeson vill jag säga att självfallet är det angeläget att ha små kostnadsökningar, som då också kan medföra att ökningen av hyresbeloppen blir liten. Men vad vi konstaterade i våras och vad vi konstaterar även nu är att hyresstoppet som sådant inte leder till att kostnadsökningen försvinner. Förr eller senare blir det alltså omöjligt att ha ett stopp på inkomstsidan, om man inte har det också på utgiftssidan. Jag konstaterar då för vår del att när regeringen nu kommer med förslag om att hyresstoppet skall upphävas tidigare än vad som ursprungligen var beslutat, så gör man det för att åstadkomma en uppdelning av hyreshöjningarna, så att man slipper få allt på en enda gång. Det var alltså en förmodan som vi gav uttryck åt och inte en teknik som vi i och för sig rekommenderade, för vi ville ju inte ha hyresstoppet infört.
Herr talman! Först och främst tycker jag inte att man automatiskt skall utgå från att det ständigt måste bli stora hyreshöjningar och att man därför tittar på hur höjningarna så att säga skall portioneras ut. Utgångspunkten borde i stället vara att man skall stoppa hyreshöjningarna. Vi är också, Kjell Mattsson, på det klara med att ett hyresstopp ensamt inte löser några problem. Det måste kombineras med andra åtgärder, som jag nämnde i mitt föregående inlägg och som också berörs i den motion som utgör underlaget till en del av den här diskussionen. Under den tid som man t. v. bibehåller hyresstoppet måste man snabbt vidta andra åtgärder för att stoppa den pågående hyresutplundringen. Det är detta som det hela handlar om. Man skall alltså använda hyresstoppet som en temporär åtgärd, som ett instrument, som ett led i en annan bostadspolitik med en annan inriktning, som kan stoppa upp den nuvarande utvecklingen då det gäller boendekostnaderna.

Herr talman! Hyresstoppet borde aldrig ha införts, sade Kjell Mattsson, och det är alldeles riktigt. Det är så, vilket inte alltid tycks vara uppenbart för alla, att hyran består av kapitalkostnader, driftkostnader och underhållskostnader. Om man inte tar ut en tillräcklig hyra, hur får man då lösa problemet? Kapitalkostnaderna måste betalas, driftkostnaderna måste betalas, men underhållskostnaderna kan man skjuta på. Det är precis vad som har skett i Sverige. Vi kan bara titta på hur det ser ut i de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd. Underhållet är mycket eftersatt. Vad beror det på? Jo, det beror på att man inte har kunnat ta ut tillräckliga hyror för att täcka underhållskostnaderna. Hyresstoppet innebar ju också att ingångna avtal inte kunde fullgöras, vilket kommer att få stora konsekvenser under kommande år för företagen, antingen i form av minskat underhåll eller i form av kraftigt stegrade krav på hyreshöjningar. Det är alldeles klart att det inte går att förbjuda inflationen. Hade man kunnat det, hade det skett för länge sedan. Hyresstoppet skulle alltså enligt vår uppfattning aldrig ha införts. Vad man i stället skall göra är naturligtvis att reformera det nuvarande hyressättningssystemet. Det är något barockt som det nu är att en lägenhet i Stockholms innerstad har en väsentligt lägre hyra än en nybyggd lägenhet tre mil utanför staden. Vad man måste genomföra är naturligtvis ett marknadsorienterat hyressystem, där läge och sådant slår igenom på ett helt annat sätt. Då kan man ta ut de kostnader som krävs för att underhålla fastigheterna på ett bra sätt och se till att hyresgästerna trivs. Hyresstopp löser aldrig dessa problem. Därför är det bra att hyresstoppet nu skall upphävas. Det beklagliga är att regeringen och riksdagsmajoriteten en gång ansåg att det skulle införas. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Knut Billing inför ett delvis nytt moment i den här diskussionen, när han tar upp reglerna för det nuvarande hyressättningssystemet, dvs. det bruksvärdessystem som vi nu har. Ett fenomen som dykt upp under senare tid är att man från borgerligt håll kritiserar det som man tidigare var så glad för: att man införde bruksvärdessystemet. I varje fall hade man från borgerligt håll inte några erinringar mot systemet när det infördes. Man tyckte det gick bra så länge det var på det sättet att bruksvärdessystemet faktiskt var till nackdel för hyresgästerna genom de bestämmelser som finns i bruksvärdeslagen, genom den metodik som används för jämförelserna och då privata hyresvärdar utan ett öres insats kunde ta ut samma hyror som de allmännyttiga bostadsföretagen. Bara genom att hänvisa till de allmännyttiga bostadsföretagen kunde privata fastighetsägare ta ut samma hyror. Vad som sedan skett är att man både från statens och från kommunernas sida har insett de allmännyttiga bostadsföretagens roll och uppgifter i bostadspolitiken och som en konsekvens av det gett visst stöd riktat till dessa allmännyttiga bostadsföretag. Då uppstår den situationen att privata fastighetsägare inte längre kan ta ut samma vinster genom jämförelser med bruksvärdessystemet. Det betyder att landets hyresgäster faktiskt kan ha nytta av detta bruksvärdessystem. I det läget aktualiserar de borgerliga partierna, här företrädda av Knut Billing, frågan om att slopa dessa system och ersätta det med något diffust som man kallar marknadsvärderingar och marknadshyror. Vi betackar oss för detta. Från andra länder vet vi vad det innebär för hyresgästerna.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vpk:s uppfattning, som också har kommit till uttryck i reservationen, är att hyrorna inte skall ligga på sådan nivå att de täcker kostnaderna. Hur sedan problemet med att fastigheterna går med underskott och inte underhålls skall klaras, tar man inte upp på annat sätt än att man framför som sin uppfattning att det är politikerna som skall bestämma över hur vi bor, inte konsumenterna. Det är naturligtvis helt i enlighet med vpk:s ideologiska uppfattning.
Herr talman! Politikerna skall se till att det här landets befolkning har en bra bostadsförsörjning och att bostaden som en social rättighet för människorna garanteras, precis som rätten till utbildning eller sjukvård garanterats dem. I det fallet kan politikerna inte ställa sig neutrala och utlämna till näringslivet och de fria marknadskrafterna att styra och bestämma hur vi skall bo samt vad det skall kosta. Det är politikernas uppgift att blanda sig i dessa frågor och styra utvecklingen.

Herr talman! Alkoholpolitiken upphör aldrig att engagera riksdagens ledamöter, och det är väl närmast överraskande att de ca 30 motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande, och som spänner över praktiskt taget hela fältet, inte har resulterat i mer än fyra reservationer — vartill då kommer sex särskilda yttranden. Moderata samlingspartiet står bakom tre av reservationerna. Tillsammans med utskottets centerpartister begär vi en ändring i alkohollagstiftningen så att fruktcider skall få tillverkas och saluföras med en något högre alkoholhalt än den som f.n. är tillåten. De nuvarande bestämmelserna är i högsta grad otidsenliga och dessutom tillicke obetydlig nackdel för svensk fruktodling. Cider, en måltidsdryck som tillverkas huvudsakligen av äpplen, klassificeras som vin om alkoholhalten överstiger 1,8 viktprocent. Därmed följer inte bara skattekonsekvenser utan också begränsningar i möjligheterna till försäljning och servering. Det hade varit mycket naturligare att jämföra cider med öl, så att cider med en alkoholhalt mellan 1,8 och 2,8 viktprocent skulle kunna saluföras efter samma regler som gäller för öl. Med en högre alkoholhalt — upp till 4,5 viktprocent — skulle cidern i likhet med starköl enbart försäljas på systemet. Cider skulle då också beskattas på samma sätt som motsvarande öl. Alkoholpolitiskt skulle en sådan reform inte få några negativa konsekvenser, eftersom cider är en så syrlig dryck att den knappast lämpar sig som berusningsmedel. En ändring i alkohollagstiftningen som vi föreslagit i reservationen skulle möjliggöra för cidern att konkurrera med öl och lättvin, varigenom förutsättningar skulle finnas för ett mer lönsamt tillvaratagande av svensk frukt. En annan bestämmelse som inte heller har att göra med en effektiv alkoholpolitik är det tillståndstvång som enligt gällande lagstiftning råder för att få servera öl i personalmatsalar. Ett sådant tillstånd skall begäras hos länsstyrelsen och är i de flesta fall en ren formsak. Före 1977 erfordrades inte något tillstånd, och det nuvarande tvånget är en ren klåfingrighet utan någon som helst alkoholpolitisk motivering. Detta onödiga byråkratiska inslag bör snarast avskaffas, och alla de tre borgerliga partierna i skatteutskottet står bakom reservationen. Inte heller den tredje reservationen är alkoholpolitiskt kontroversiell. Den handlar om behovet och lämpligheten av att lindra beskattningen på vin i mellanprisklasserna. Därigenom skulle man underlätta för människor i vanliga inkomstklasser att förvärva bra viner. Att tillhandahålla kvalitetsviner till hyggliga priser borde inte vara så särskilt svårt att genomföra, och resultatet skulle bli en bättre dryckeskultur. De tekniska svårigheterna att lägga om dryckesbeskattningen enligt dessa linjer har varit finansministerns skäl för att inte ha effektuerat det beslut som riksdagen fattade för ett och ett halvt år sedan. Det beslutet gick ut på en begäran hos regeringen att föreslå sådana sänkningar av vinbeskattningen som här redogjorts för. Det borde inte vara så svårt att hitta en tekniskt godtagbar lösning. Det kan vara på sin plats att också något kommentera de särskilda yttranden som lämnats av moderata samlingspartiet. Utan att direkt och omedelbart kräva att det mellanölsförbud som infördes 1977 skall upphöra, vill vi likväl med ett särskilt yttrande påtala det förvånansvärda att just Sverige praktiskt taget är det enda västeuropeiska land där denna öltyp inte får säljas fritt. Förbudets ganska tvivelaktiga skydd mot ungdomsfylleriet motiverar inte att den vanlige konsumenten skall tvingas avvara denna lämpliga och oförargliga måltidsdryck. Riktpunkten måste vara att återinföra mellanölet. Häromåret beslöt riksdagen, under motstånd från moderata samlingspartiet, att en restauratör som inte skött inbetalningen av skatter och avgifter kan få sitt tillstånd att servera vin och sprit indraget. Vi har intagit samma ståndpunkt nu som då, nämligen att återkallelse av serveringstillstånd blott bör ske på alkoholpolitiska grunder. Det frågan nu gäller är förslaget att reglerna om återkallelse av serveringstillstånd skall utmönstras ur alkohollagstiftningen och i stället bli föremål för en särskild lagstiftning. Mot detta förfarande har vi inte haft något att erinra. När det gäller systembutikernas öppethållande verkar det glädjande nog som om regeringen tänkte tillmötesgå allmänhetens naturliga krav på en bättre service genom det aviserade förslaget om visst öppethållande på kvällstid. I samband härmed borde regeringen ta sig en ny funderare på de beslut riksdagen tidigare fattade om lördagsstängning. Under sommarmånaderna har lördagsstängningen haft vissa positiva effekter på nykterheten, medan det under resten av året synes vara tvivelaktigt om lördagsstängningen betytt särskilt mycket utöver det negativa i sämre service för den breda allmänheten. I Finland har man bara lördagsstängt under sommarmånaderna — något för oss att ta efter. I den proposition om alkoholpolitiken som väntas om några veckor finns faktiskt ytterligare en positiv sak. Livsmedelsbutikerna skall, om nu förhandsinformationen om propositionen är riktig, återfå sin 1977 förlorade rätt att sälja öl av klass II på kvällar och söndagar. Få förbud i vårt land har varit fånigare än att livsmedelshandlarna på kvällsoch söndagstid varit tvungna att hölja över ölbackarna med skynken o. d. Avslutningsvis skall jag beröra en annan servicefråga som är betydelsefull för många kommuner, nämligen de kommuner som ännu saknar systembutik. Enligt utskottets eniga uppfattning bör Systembolaget ”vara oförhindrad att något öka etableringstakten. Härvid bör bolaget tillgodose önskemål som inte enbart grundas på avstånd till närmaste butik utan även beakta befolkningsmängden i kommunerna och deras centralorter.” Jag hoppas att Systembolagets styrelse tar fasta på detta enhälliga yttrande från skatteutskottet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! På Folknykterhetens dag hade vi i mitt hemlän nöjet att lyssna till folkpartiets nye ordförande Bengt Westerberg. Han talade både i Eskilstuna och i Katrineholm, och jag kan så här inledningsvis i denna debatt inte underlåta att återge vissa delar av det som han sade. Bengt Westerberg började med att skildra situationen i vårt land på följande sätt: Åtminstone 300 000 svenskar har alkoholproblem i den meningen att de inte kan kontrollera sitt drickande. De dricker nära hälften av all alkohol som konsumeras i Sverige, eller i genomsnitt nära 200 liter starksprit per person och år. Mellan 5 000 och 10 000 människor möter varje år en för tidig död på grund av alkoholmissbruk. Vid 80 96 av alla misshandelsbrott är gärningsmannen alkoholpåverkad. Detta gäller i än högre grad vid kvinnomisshandel. Varje år föds 100 barn med svåra och 200 med lindrigare skador därför att deras mödrar missbrukat alkohol. Vid var tredje trafikolycka har föraren druckit alkohol. I var femte sjukhussäng på våra akutsjukhus ligger personer med Det här är siffror som är viktiga att nämna för att visa på allvaret och omfattningen av alkoholmissbruket. Det är kännedomen om dessa fakta som får oss att engagera oss i alkoholfrågan. Och även om alla inte låter sig övertygas är det många som får ökad förståelse när de hör detta. Ändå är det allra viktigaste att bakom varje siffra finns en människa, som berövats eller berövat sig sin värdighet och som är i behov av hjälp. Bakom varje missbrukare finns dessutom anhöriga, som ofta far mycket illa, kanske en slagen kvinna eller ett missbildat barn. Statistiken förmår inte att fånga in detta ofantliga mänskliga lidande och än mindre det lidande som bärs av tusen och åter tusen anhöriga. Inför det får vi inte stå handfallna. Att bekämpa alkoholmissbruket är en huvuduppgift i arbetet både för frihet och för rättvisa. Jag är övertygad om att en konsekvent alkoholpolitik kan minska alkoholmissbruket. Historien visar att alkoholkonsumtionens storlek på intet sätt är given. Under senare hälften av 1800-talet sjönk konsumtionen kraftigt, mycket tack vare den framväxande nykterhetsrörelsen. Under efterkrigstiden har den stigit fram till 1979. Trots det har vi i Sverige i dag en lägre konsumtion än i de flesta andra industriländer, mycket tack vare en mer framsynt politik. Alkoholpolitiken måste grundas på en genomtänkt och hållbar ideologi. Många socialister omhuldar den s.k. symptomteorin. Om vi avskaffar arbetslösheten, bostadsproblemen, konkurrensen och vad det nu kan vara, försvinner också alkoholproblemen, menar de. Spritmissbruket är ett symptom på att vårt samhälle är eländigt, säger man. Det är lätt att inse att man kunde ha den föreställningen på 1800-talet, då den sociala misären var utbredd. Då hoppades liberaler och socialdemokrater att.misärens avskaffande skulle eliminera alkoholproblemen. Men trots ett århundrade av enorm social och ekonomisk utveckling har inte alkoholproblemen försvunnit. Den renodlade symptomteorin måste underkännas. Naturligtvis skall vi även i fortsättningen försöka ge människor bättre ekonomiska och sociala levnadsvillkor. Men det vore farligt att tro att detta på något avgörande sätt kommer att minska alkoholproblemen. I själva verket är ett av alkoholpolitikens stora dilemman att ökad alkoholkonsumtion snarare tycks hänga samman med ökad inkomst och ekonomiskt oberoende. Har man mer pengar, dricker man mer. Det dolda missbruket bland kvinnor har ökat kraftigt. Det kan bl.a. bero på att kvinnor i dag oftast har en egen inkomst. Detta är självfallet inget argument mot vare sig tillväxt eller jämställdhet. Men det är ett starkt argument för att alkoholmissbruket måste mötas med en aktiv politik, som inriktar sig direkt på alkoholen — även om det också behövs komplement från andra håll. Som liberal har jag här noterat det märkliga i att socialister som bagatelliserar den restriktiva alkoholpolitiken ofta får stöd från konservativt håll. På den kanten anser man att problemet inte ligger i flaskan utan i krångel, hysteri och förbud kring alkoholen. Men man kan inte ge några belägg för att minskade restriktioner skulle minska alkoholproblemen. Man pekar heller inte ut några effektiva alternativ till den nuvarande alkoholpolitiken. Erfarenheterna från efterkrigstiden visar tvärtom att minskade restriktioner följs av ökad konsumtion medan ökade restriktioner följs av minskad konsumtion. Se på avskaffandet av motboken! Se på mellanölsperioden! Se på experimenten med starköl i livsmedelsbutiker i slutet av 1960-talet. De experimenten måste vi ha i minnet när vi möter personer som vill schematiskt minska alkoholrestriktionerna. Herr talman! Jag har tagit några minuter av kammarens dyrbara tid för att beskriva hur allvarligt Bengt Westerberg och vi andra inom folkpartiet ser på problemen med alkoholmissbruket. Jag skulle dock inte göra vår partiledare rättvisa om jag inte dessutom redovisade de positiva synpunkter på situationen som han också tog fram. Så här fortsatte han sitt tal: Glädjande nog har den totala alkoholkonsumtionen sedan 1979 minskat betydligt. Flera undersökningar tyder t.ex. på att ungdomsfylleriet har minskat. Som en följd av konsumtionsminskningen har också antalet döda på grund av vissa typiskt alkoholrelaterade sjukdomar minskat sedan 1979. Det gäller bl.a. skrumplever. I slutet på förra året presenterades också en utredning från Stockholms läns landsting, som tyder på att flera andra alkoholbetingade sjukdiagnoser och dödsorsaker hade minskat något under de senaste åren. Utvecklingen av det tunga alkoholmissbruket har dess värre inte varit lika positivt. Vari ligger då orsaken till konsumtionsminskningen? En del av förklaringen ligger säkert i de alkoholpolitiska beslut som den första trepartiregeringen drev igenom. En mer aktiv prispolitik och en effektivare alkoholupplysning var några av resultaten. Mellanölets avskaffande är en annan tidigare åtgärd som säkert har haft positiva effekter. Attitydförändringar till alkoholen kan också ha bidragit. Men det är också sannolikt att den minskade köpkraften har verkat dämpande på alkoholvanorna. Att alkoholkonsumtionen sjunkit även i många andra länder styrker denna tes. Av detta följer att en ekonomisk uppgång med följande köpkraftsstegring skulle kunna medföra att alkoholkonsumtionen återigen ökar. En sådan utveckling är inte acceptabel. Att vi ändå nått vissa positiva resultat talar för att vi i första hand bör fullfölja den alkoholpolitik vi slagit in på. Men vi kan naturligtvis inte slå oss till ro med vad som uppnåtts — problemen är fortfarande enorma. Vi bör snabbt klara ut vilka faktorer som lett till konsumtionsminskningen. Enigheten bland forskarna om vad som kännetecknar en förnuftig alkoholpolitik är förmodligen större än bland politiker och andra opinionsbildare. Så långt, herr talman, folkpartiledaren på Folknykterhetens dag. När vi inom folkpartiet i riksdagsarbetet praktiskt utformar våra ställningstaganden i alkoholfrågorna, gör vi det med landsmötesbeslutet 1982 som riktmärke. Folkpartiets landsmöte uttalade då att vi måste föra en fortsatt restriktiv alkoholpolitik med syfte att under det kommande årtiondet sänka totalkonsumtionen av alkohol med en tredjedel. Nu har en viss sänkning glädjande nog kommit till stånd, men från folkpartiets sida anser vi att riksdagen nu bör ställa sig bakom ett uttalande om att målet för sänkningen av den mätbara alkoholkonsumtionen bör sättas till 20 96 för en kommande tioårsperiod. Ingemar Eliasson har i en avvikande mening i socialutskottet stött detta krav, och själv har jag under skatteutskottets handläggning reserverat mig till förmån för det. Vill man uppnå något — det må gälla på vilket område som helst — är det viktigt att man har en klart uttalad målsättning. Jag kan bara beklaga att vi i folkpartiet tycks vara ensamma om att inse detta enkla faktum. Jag yrkar således bifall till folkpartireservationen nr 1 om ett delmål för alkoholpolitiken. En riksdagsmajoritet biföll — som framgår av reservation 4 — under våren 1983 en reservation som innebar att skatten successivt skulle sänkas på kvalitetsviner i mellanprislägen. Mot bakgrund av detta ställningstagande av en riksdagsmajoritet finner jag det något förvånande att endast folkpartiet och moderaterna står fast vid detta beslut genom att stödja reservationen. Än mer förvånande finner jag det att regeringen nonchalerar riksdagens beslut, och ännu mera förvånande finner jag det att utskottsmajoriteten avslår motionerna om ett fullföljande av riksdagsbeslutet. Denna förändring har ett klart nykterhetsbefrämjande syfte, och jag yrkar därför bifall även till reservation 4. För att en alkoholpolitik — som naturligen alltid kommer att innehålla restriktioner — skall vinna och behålla stöd i folkopinionen är det viktigt att restriktionerna upplevs som meningsfulla. Med detta för ögonen hälsar jag med tillfredsställelse att en enig utskottsmajoritet nu uttalar sig för att förbudet mot kvällsoch söndagsförsäljning av öl bör kunna avskaffas. Med samma motivering yrkar jag också bifall till reservation 3, som innebär slopande av tillståndstvånget för servering av öl i personalmatsalar. Herr talman! Det finns i dagens Sverige två saker på alkoholområdet som förtjänar att speciellt uppmärksammas. Den första är det missbruk som förekommer och alla tragedier i dess spår, vilket Bengt Westerberg talade om. Den allvarliga situationen då det gäller missbruket har ju lett till att en opinion bildats för att ransonering borde tillgripas. Denna opinion måste naturligtvis tas på allvar. Likväl ställer vi oss bakom majoritetens uppfattning att en omedelbar ransonering inte bör vidtas. Ett av de absolut viktigaste skälen för detta är enligt folkpartiets mening att en omedelbar ransonering skulle avbryta en politik som hittills har visat sig vara klart verkningsfull. Därmed skulle de erfarenheter som hittills har vunnits av 1977 års alkoholpolitiska beslut samt tillika de erfarenheter som med säkerhet kommer att vinnas under de närmaste åren bli värdelösa. Värdefull kunskap skulle gå till spillo. Vi menar nu att ingen möda får sparas att fördjupa kunskapen om sambanden mellan alkoholpolitikens medel och förändringarna i konsumtionen. Vi räknar med att det regeringsförslag som har aviserats kommer att innehålla en sådan målsättning. Om inte, kommer vi tillbaka med vårt krav på en utvärdering av 1977 års alkoholpolitiska beslut. Det andra faktum som särskilt förtjänar att uppmärksammas är tendensen att ungdomar börjar använda alkohol i tidigare åldrar än förr. Forskarna är ju helt eniga om att en tidigare debut innebär ökade risker för att vederbörande hamnar i missbruk eller att medicinska skador uppstår. Mot denna bakgrund är den syn som moderaterna i detta betänkande anlägger på alkoholpolitiken mycket uppseendeväckande. Moderaterna tycks anlägga någon sorts omvänd filosofi på alkoholpolitiken. Om man höjer alkoholhalten i ölet, blir folk nyktrare. Om man höjer alkoholhalten i den cider som säljs i öppna handeln, blir folk nyktrare, hävdar man tydligen på fullaste allvar. Och snabbvinet, som visserligen knappast förtjänar att kallas vin, anser man inte medföra några alkoholpolitiska problem. Men genom att brygga snabbvin erhåller man en produkt, som faktiskt innehåller inemot 1096 alkohol. Vinet kan tillverkas i 25-liters dunkar till en ganska låg kostnad. Alla dessa tre drycker medför förvisso alkoholpolitiska problem. Vad gäller mellanölet är dessa problem så uppenbara och av så färskt datum att de knappast borde behöva föranleda någon diskussion här i kammaren. Då det gäller snabbvinstillverkningen finner socialutskottet ”det särskilt oroande att ungdomen kan befaras lägga grunden till alkoholproblem genom sådan vintillverkning”. Betyder detta inte alkoholpolitiska problem, vet jag inte vad som skall betecknas så. Och så slutligen cidern. Mellanölseländet visade med all önskvärd tydlighet att det är lätt att i tonåren berusa sig på mellanöl. Nu menar moderaterna, och av någon obegriplig anledning även centerpartisterna i utskottet, att äppelcider med en alkoholhalt, som närmar sig mellanölets om cidern är köpt i allmänna handeln och som är lika med starkölets om cidern köps på systemet, skall bli vanlig hemma i våra kylskåp. Här handlar det faktiskt inte enbart om ungdomsfylleri utan också om ett ansvar för barnen. Knut Wachtmeister sade i sitt anförande att cider är en så syrlig dryck att den inte lämpar sig såsom berusningsmedel. Då vill jag rekommendera Knut Wachtmeister att dricka litet cider, inte för att berusa sig utan verkligen för att känna på syrligheten. Cidern har blivit en dryck som är otroligt uppskattad av barnen. Det är en typisk barndryck som de kan sätta i sig rejäla mängder av. Att i varje svenskt hem införa vanor, som innebär att man kanske använder denna dryck med den nu föreslagna alkoholhalten såsom en måltidsdryck är absolut oförenligt med våra värderingar. Har man inte tänkt igenom detta problem, kan jag bara fråga: Hur aningslös får man vara? Har man tänkt igenom detta problem, frågar jag: Hur ansvarslös får man vara?
Herr talman! Jag konstaterar först att vi är ganska eniga när det gäller målet: att bekämpa alkoholmissbruket. Men när det gäller valet av medel skiljer vi oss tydligen åt. Kjell Johansson angrep mig för vår inställning till snabbvinssatserna, mellanölet och cidern. Förbudet för snabbvinsatserna är helt meningslöst, eftersom man kan tillverka samma sorts vin med hjälp av råvaror, utan att använda de satser som står till buds i handeln. Jag har druckit cider, Kjell Johansson, och det är en så syrlig dryck att jag tror att de flesta kan vara överens med mig om att den inte lämpar sig för berusning. Om man inför cidern, får man motsvarande mindre konsumtion av öl, vilket alltså är alkoholpolitiskt neutralt, men ur svensk fruktodlings synpunkt är det positivt. Sedan sade Kjell Johansson att han är emot en ransonering och att folkpartiet också är det. Då vill jag fråga Kjell Johansson om hans partiledare har ändrat uppfattning, för han har tidigare i år talat för återinförande av motboken.
Herr talman! Låt mig börja med det sista. De ord som Knut Wachtmeister nu lägger i Bengt Westerbergs mun är inte korrekta. Vad Bengt Westerberg har sagt är det som jag också sade i talarstolen här, nämligen att om 1977 års beslut i en framtid visar sig inte ge de förbättringar som vi alla räknar med att det faktiskt skall kunna göra, om man följer upp det ordentligt, är det nödvändigt att tillgripa ytterligare åtgärder. I det sammanhanget har Bengt Westerberg sagt att han personligen inte är främmande för ransonering. Den uppfattningen tror jag att många måste stämma in i. Kanske man inte vill välja just ransonering utan någon annan åtgärd, men man måste självfallet göra någonting, om det visar sig att situationen än en gång blir oacceptabel. Det är bra att Knut Wachtmeister har druckit cider. Men cider är ju en dryck som är gjord på äpplen, vilket Knut Wachtmeister mycket riktigt sade. Det innebär att den är vätskedrivande, så jag kan inte tänka mig annat än att den är oerhört lämpad att berusa sig med, speciellt givetvis om man höjer alkoholhalten i den till 4,5 viktprocent.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar kommer från skatteutskottet och handlar om alkoholpolitik. Till skatteutskottets behandling har socialutskottet lämnat ett yttrande. Enligt min mening borde det egentligen vara tvärtom, eftersom jag anser att alla drogfrågor i första hand är socialpolitiska frågor och sålunda inte enbart skattefrågor. Men detta är ändå bara formalia, som endast berör riksdagens sätt att arbeta. Huvudfrågan är hur vi skall kunna komma till rätta med alkoholdryckernas hälsomässiga och sociala skadeverkningar här i landet. Om detta handlar alkoholpolitiken. Anledningen till mitt inlägg i dag är inte bara ett allmänt intresse för de här frågorna, som jag haft i rätt många år, utan i första hand vpk:s partimotion 1983/84:1499 som besvaras i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Vad yrkar vi då på i den aktuella motionen?

På dessa förslag yrkar utskottet avslag med en motivering som jag också skall återkomma till om en stund. Jag vill först ge några allmänna synpunkter på alkoholpolitiken som vi från vpk fört fram tidigare i motioner men som tål att upprepas också i det sammanhang som vi behandlar här i dag. Alla som brukar alkoholdrycker riskerar att råka in i beroende av alkohol. Ingen kan med säkerhet i förväg veta vem som kommer att råka in i ett beroende, och därför är det säkraste sättet att undgå beroende och utveckling mot alkoholism att totalvägra förtäring av alkoholhaltiga drycker. Uttrycket att ”man måste kunna lära sig att sköta alkoholbruk” är förledande farligt, därför att vi vet att ett betydande antal konsumenter av de här dryckerna inte kommer att kunna lära sig detta. Vi vet också att den dagsdos av alkohol som inte lämnar skador är mindre än vad många tror. Därför borde man egentligen hellre vända sig mot bruk än använda termen missbruk. Allt bruk som ger skador, hälsomässigt eller socialt, kan betraktas som missbruk. Hur uppkommer då missbruk? Ja, här har det funnits två huvudläger. Det ena lägret har relaterat orsaken till att medlet, alkoholen, finns där; man har målat upp alkoholen som en farlig drake som hotar. Denna linje bars länge upp av folkoch nykterhetsrörelserna när seklet var ungt, och konsekvensen blev yrkanden på ett totalförbud. Det andra lägret ser inte faran i förekomsten av själva medlet utan i en dålig social situation. Missbruket blir ett symtom på denna sociala situation. Förenklat uttryckt spelar innehållet i flaskan liten roll och den sociala miljön stor roll. Missbrukade människor skulle bli missbrukare. Numera torde det finnas en betydande enighet om att uppkomsten av missbruk är följden av flera samverkande faktorer. Jag anser för min del att man skall se uppkomsten av alkoholmissbruk som en process betingad av en samverkan mellan den aktuella människan, hennes miljö och det beroendeskapande medlet. Ett etablerat starkt beroende sätter missbrukaren i en sorts fängelse, som vederbörande har mycket svårt att ta sig ur av egen kraft. För att komma ur missbruket måste missbrukaren bryta sig ut i dubbel bemärkelse. Dels måste det ske en brytning med det beroendeskapande medlet, alkoholen, dels måste det ske ett uppbrott från den sociala närmiljön runt missbruket. För att klara dessa svåra uppgifter måste missbrukaren ges stöd både från samhällets sida och från en ny och nykter kamratkrets. Här kommer samhällets alkoholpolitik in i bilden. Efter många års utredande och efter att med förtur ha avskaffat mellanölet antog riksdagen år 1977 ett samlat program som syftade till att begränsa alkoholkonsumtionen och komma till rätta med alkoholmissbruket. Den partipolitiska uppslutningen bakom detta program var bred. Tyngdpunkten i programmet avsågs ligga i socialpolitiska insatser i vid mening, resurser till förebyggande åtgärder, upplysningsverksamhet och insatser riktade till ungdom m.m. I det riktningsgivande programmet ingick också att man skulle använda restriktioner mot själva alkoholhanteringen. Härvid skulle prisinstrumentet spela en viktig roll då det gällde att söka nedpressa totalkonsumtionen. Nu har det gått sju år sedan riksdagens principbeslut om alkoholpolitiken fattades, och det finns anledning att hela tiden bevaka vad som händer på området. I andra motioner reses krav på en utvärdering av 1977 års beslut vilken utskottet finner svår att genomföra och därför avvisar. En av dessa motioner, av tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson m.fl., har jag faktiskt skrivit under och stöder därmed kravet på en utvärdering. Vi föreslår för vår del tillsättande av en särskild kommission som skulle ges i uppgift att bevaka att utvecklingen hela tiden går mot minskade alkoholskador och som skulle vidta åtgärder för att förbättra alkoholproblematikernas situation i ett läge då kommuner och landsting har svårt att leva upp till vad de egentligen vill göra på detta område. Den nya socialdemokratiska regeringen angav ju efter sitt tillträde på hösten 1982 ett antal områden där åtgärder behövde vidtas, och bland dessa fanns narkotikaområdet. I fråga om detta tillsattes en kommission, vars arbete har resulterat i en proposition som nyligen förelagts höstriksdagen. Vi anser att narkotikaområdet är viktigt men att alkoholproblemen är de verkligt stora problemen i samhället och att det finns starka skäl att också detta område blir föremål för åtgärder från en kommissions sida i likhet med vad som redan skett i vad gäller övriga droger. Vad säger nu utskottet om dessa motionsförslag? I socialutskottets yttrande, som ju är grunden för vad skatteutskottet sedan slutgiltigt skall säga, anför man längst ned på s. 42 i skatteutskottets betänkande 1984/85:1: ”Utskottet kan mot denna bakgrund inte tillstyrka att riksdagen”, och jag poängterar, ”redan nu tar ställning för inrättande av en alkoholkommission. Utskottet avstyrker därför såväl motion 1983 84:1499.” Vad är det då för bakgrund som man här hänvisar till? Jo, socialutskottet skriver: ”Det saknas f.n. ett handlingskraftigt alkoholpolitiskt organ som snabbt kan initiera åtgärder när utvecklingen föranleder detta. Utskottet förutsätter att regeringen — i samband med behandlingen av det s.k. RAN-förslaget eller i annat lämpligt sammanhang — överväger hur samhällets alkoholpolitik bör följas upp i framtiden.” Herr talman! Vi anser för vår del att just en alkoholkommission skulle kunna bli ett sådant handlingskraftigt organ som socialutskottet efterlyser i sitt yttrande.

Eftersom vpk inte är företrätt med någon ordinarie ledamot i skatteutskottet, har vi inte kunnat följa upp vår motion med någon reservation. Därför yrkar jag bifall till motion 1983/84:1499.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1984/85:1 behandlar, som redan framgått av tidigare inlägg i debatten, ett stort antal motioner om vissa alkoholpolitiska frågor.

Man kan med fog hävda, herr talman, att motionernas krav täcker hela skalan från en restriktivare till en mer liberaliserad alkoholpolitik. Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att utskottet kunnat uppnå så bred enighet. Betänkandet upptar endast fyra reservationer och sex särskilda yttranden. Därmed kan också konstateras att det råder bred enighet om alkoholpolitiken. Det är exempelvis glädjande att vi i stor enighet har kunnat luckra upp etableringsreglerna för att kommuner skall kunna erhålla systembutik. Där är vi överens, Knut Wachtmeister och jag. Detta bör bl.a. kunna hjälpa en del Skånekommuner att få egen systembutik. Skatteutskottet har låtit socialutskottet yttra sig över motionerna, och jag vill med anledning av reservation nr 1 citera från utskottets betänkande, sidan 35: ”Den mätbara konsumtionen av alkohol har sjunkit de senaste åren. Den reguljära försäljningen 1983 omräknad till liter ren alkohol per vuxen invånare var den lägsta sedan 1966. Även de ungas alkoholvanor har enligt skolungdomsundersökningarna förändrats till det bättre.” Herr talman! Här måste jag göra ett avbrott i citatet och vända mig till Kjell Johansson, som framställde det som om det vore nästan tvärtom. Det gör att jag måste rikta frågan till honom: Vilken dokumentation har Kjell Johansson till stöd för det påstående han gjorde i debatten? — Tillbaka till citatet: ”I ett pressmeddelande 1984-07-11 från socialstyrelsen anges att den oregistrerade alkoholkonsumtionen troligen ökat, men att gjorda uppskattningar dock tyder på en verklig nedgång av den totala alkoholkonsumtionen sedan 1976. Den minskning av alkoholskadorna som iakttagits stöder enligt samma pressmeddelande detta antagande -—--. I jämförelse med andra länder ligger den svenska alkoholkonsumtionen förhållandevis lågt.

Såväl socialutskottet som skatteutskottet har konstaterat att den mätbara konsumtionen minskat under senare år och att det också medfört en nedgång i alkoholskadorna. Med hänsyn härtill har de båda utskotten inte ansett att ett uttalande av den art som reservanten kräver är påkallat. Kjell Johanssons hyllning till sin partiledare i inledningsanförandet har inte på något sätt ändrat utskottens inställning på denna punkt. Kjell Johansson uppehöll sig också vid obalanserna i drickandet. Det är ett allvarligt samhällsproblem, men vi löser det knappast genom ett uttalande i Sveriges riksdag om en sänkning av den mätbara konsumtionen. Herr talman! Jag yrkar med det sagda avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 gäller en översyn av dryckeslagstiftningen för att svensk cider skall få säljas på samma villkor som öl och starköl. Enligt reservanterna är huvudskälet att skapa bättre avsättningsmöjligheter för den svenska fruktskörden, vilket också har bekräftats av Knut Wachtmeister. I och för sig kan man ha en viss förståelse för reservanternas krav, men då det föreligger stor risk att en förändring av beskattningen av cider skulle leda till en ökad import av frukt och därmed inte förbättra situationen för de svenska fruktodlarna har utskottet inte kunnat biträda reservationskravet, varför jag yrkar avslag också på reservation nr 2. Jag lägger mig därmed inte i den alkoholpolitiska träta som uppstått mellan Knut Wachtmeister och Kjell Johansson. Beträffande den senare besitter jag inte heller den sakkunskap på området som han tycks ha. Reservation nr 3 behandlar tillståndsgivning för servering av öl i personalmatsalar, som Knut Wachtmeister framställde som ”klåfingrighet”. Jag kan konstatera att vi är ganska överens i sakfrågebedömningen, men utskottet har sagt att frågan får sin lösning i samband med den översyn av alkohollagstiftningen som pågår — ett arbete som är slutfört inom den närmaste tiden. Jag vill här påpeka att en rad andra motionskrav som jag nu inte närmare kommenterar också får sin prövning i den nämnda översynen. Den fjärde reservationen kräver skattelättnader för vissa lättviner. Reservanterna menar att en sänkning av skatten på s.k. kvalitetsviner skulle möjliggöra för människor med ordinära inkomster att dricka bra viner. Förslaget har vid tidigare behandling i riksdagen preciserats på så sätt att procentavgiften skulle sänkas på viner i prislägen mellan 60 och 70 kr. Skattebortfallet skulle kompenseras genom ett påslag på de billigaste lättvinerna. Förslaget låter utan tvivel ganska tilltalande, och jag har i en tidigare debatt sagt att jag känt sympati för förslaget. Nu har både Kjell Johansson och Knut Wachtmeister talat om tidigare riksdagsbeslut. De har dock bara nämnt det ena, men det finns två. Det första, som Knut Wachtmeister och Kjell Johansson har nämnt, var mycket riktigt en beställning. Det andra var ett klargörande av hur svårt det hade varit att hitta en teknisk konstruktion. Jag måste personligen erkänna att jag, när konsekvenserna av ett genomförande av reservanternas förslag har uppenbarats, har intagit en annan ståndpunkt. Låt mig citera vad som står på s. 16 i skatteutskottets betänkande nr 1: ”Utskottet har vid sin återkommande prövning av denna fråga avvisat de framställda kraven. Som utskottet då framhållit slår skatten redan i dag väsentligt hårdare mot det prisbilliga sortimentet, om man ser till försäljningspriset i förhållande till inköpspriset. Härtill kommer att prisökningarna för dessa viner under en följd av år hållits på en högre nivå än som föranleds av den allmänna prisutvecklingen. Detta medför att utskottet — med hänsyn bl.a. till den oroande utvecklingen i fråga om hemtillverkning — inte är berett att förorda skatteskärpningar för detta sortiment utöver vad som följer av de principer som hittills har tillämpats i fråga om denna prissättning. Utrymmet för skattehöjningar är av motsvarande skäl begränsat även när det gäller spritdrycker. Eftersom beskattningen av de billigaste dryckerna bör avvägas med hänsyn till vad som är lämpligt från alkoholpolitiska utgångspunkter saknas enligt utskottets uppfattning utrymme för att därutöver vidta skattehöjningar inom detta sortiment för att finansiera skattelättnader för andra drycker. Utskottet kan inte heller vitsorda att skatten på de dyrare vinerna är oskäligt hög. Höjningarna av skatten på lättviner har alltsedan början av 1960-talet utformats så att skattehöjningarna i kronor räknat blivit lika stora för alla viner. Procentavgiften har hela tiden varit oförändrad, och Vin & Spritcentralens och Systembolagets prispålägg i övrigt är förhållandevis små. Enligt vad utskottet erfarit är inte heller prisläget för kvalitetsvinerna anmärkningsvärt högt här jämfört med Europa i övrigt.” Det finns också anledning, herr talman, att ställa några frågor till reservanterna. Vad är enligt Knut Wachtmeisters definition ett kvalitetsvin? Är det enligt Knut Wachtmeisters åsikt priset som är avgörande? Vad är sedan mellanprislägen? I reservation 4 heter det bl.a.: ”Vi anser det alltjämt angeläget att göra det möjligt för människor med ordinära inkomster att dricka ett bra vin.” Jag hävdar med stor bestämdhet att svenska folket har den möjligheten i dag. Om Knut Wachtmeister och andra något skulle vilja följa vad restauratörer, vinskribenter och andra vinkännare ger uttryck åt, skulle man finna att det står helt klart att så är fallet. Därmed har sakinnehållet i reservation 4 smulats sönder. Med det sagda yrkar jag avslag på reservationerna 3 och 4. Låt mig slutligen kommentera vad Per Israelsson sade om inrättande av en statlig alkoholkommission. Jag hänvisar till vad som står i utskottets betänkande längst ned på s. 19 och på s. 20: ”I syfte att skapa en bättre samordning av bl.a. alkoholinformationen har i en särskild utredning föreslagits att a-nämnden avskaffas och att en del av dess uppgifter överförs till ett särskilt råd med direkt anknytning till regeringen. Regeringen väntas — som framgår av socialutskottets yttrande — i höst lägga fram en proposition rörande bl.a. denna fråga. Skatteutskottet anser att de nu förväntade förslagen bör kunna leda till bredare och bättre samordnade informationsinsatser på alkoholområdet.

Herr talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 1984/85:1.
Herr talman! Först vill jag beträffande cider erinra om att utskänkningsutredningen på sin tid föreslog att cider skulle få tillverkas och säljas på samma villkor som maltdrycker men att cidern skulle beskattas t.o.m. något lägre än maltdryckerna med hänsyn till dess högre framställningskostnader. Jag konstaterar att riksdagen så småningom avslog det förslaget, eftersom andelen förbudsivrare troligtvis var förhållandevis större här i riksdagen än motsvarande andel av svenska folket. Jag konstaterar också att Egon Jacobsson inte lade några alkoholpolitiska synpunkter på yrkandet om avslag på cidermotionen utan i stället försvarade avslagsyrkandet med att en ökad alkoholhalt i cider skulle medföra en ökad import och att svensk fruktodling därmed inte skulle gynnas. Jag är inte säker på att så är fallet, för man kan tänka sig att en ökad konsumtion av cider, som också medför en ökad import, samtidigt medför en minskad ölkonsumtion, varigenom ölimporten skulle kunna tänkas minska. Avslagsyrkandet på motionen och reservationen om servering i personalmatsalar försvarar Egon Jacobsson med att det pågår en översyn. I det fallet är emellertid klåfingrigheten så påtaglig och så stor, att det inte borde vara någon svårighet för riksdagsmajoriteten att med en gång avskaffa bestämmelsen om tillståndstvång utan att vänta på en översyn. Sedan frågade Egon Jacobsson mig vad jag menar med kvalitetsvin — om jag menar vin i en viss prisklass. Ja, här har talats om prisklassen 60-70 kr. Det är inte alltid priset följer kvaliteten, men i allmänhet får man väl räkna med att ju högre priset är på ett vin, desto högre är kvaliteten. Å andra sidan finns det naturligtvis undantag, där billigare viner kan vara väl så bra. Men prisklassen har — det vet Egon Jacobsson om — satts till 60 å 70 kr.
Herr talman! Egon Jacobsson började med att ställa en fråga till mig som förbryllade mig litet. Han frågade, om jag uppfattade honom rätt, vilken dokumentation jag har beträffande mitt påstående här i debatten om konsumtionen. Frågan gör mig som sagt förbryllad, eftersom jag sade precis det som Egon Jacobsson själv sade, nämligen att konsumtionen har sjunkit. Jag vet inte om jag träffade exakt rätt när det gäller årtalet, när jag sade att konsumtionen sjunkit sedan 1979; det var ett citat från Bengt Westerbergs tal. Detta var det ena påståendet. Det andra påståendet var att om man skall kunna uppnå någonting, så skall man ha en klart uttalad målsättning. Jag tycker inte att Egon Jacobsson borde polemisera mot den tanken. Sedan sade Egon Jacobsson beträffande cidern att han inte lägger sig i den debatt som jag förde med en annan ledamot här i kammaren. Men visst har väl Egon Jacobsson ändå gjort det. Egon Jacobsson har ju faktiskt i utskottet ställt sig på min sida i det här fallet. Egon Jacobsson sade ytterligare en sak som gjorde mig konfunderad. Han sade att han inte besitter den sakkunskap på det här området som jag skulle besitta. Det tycker jag är antingen blygsamt eller oroande, kanske bådadera, eftersom Egon Jacobsson är ordförande i AB Vinoch Spritcentralens styrelse. Nog besitter väl Egon Jacobsson den sakkunskapen att han inser att om man höjer alkoholhalten i en dryck, så blir berusningseffekterna större. Det var berusningseffekterna som jag var orolig för. När det gäller förändringen av vinbeskattningen konstaterar jag bara att den frågan tidigare drevs av Egon Jacobsson. Nu har det av någon anledning blivit annorlunda, något som jag upplever som den obotfärdiges förhinder. Man skulle mycket väl kunna ändra beskattningen. Om en person köpte ett litet dyrare vin skulle den totala alkoholkonsumtionen sjunka därigenom att han i stället för två flaskor av ett prisbilligare vin för samma summa köpte en flaska av ett litet dyrare vin. Det skulle för det första innebära att den totala alkoholkonsumtionen sjönk, vilket i allra högsta grad är önskvärt, och för det andra innebära att statens skatteinkomster i varje fall inte skulle minska utan sannolikt bli desamma som tidigare. Det kan ju inte heller vara någon nackdel i sammanhanget.
Herr talman! Egon Jacobsson hänvisade beträffande vår motion bara till skrivningen i skatteutskottets betänkande och påpekade att man har för avsikt att lägga fram en proposition i höst. I den kommer att föreslås att det bildas ett alkoholpolitiskt råd direkt under regeringen. Jag har självfallet inget emot att det bildas ett sådant råd, om det bara blir ett handlingskraftigt organ av det slag som socialutskottet efterlyser i sitt yttrande. Om det framläggs en proposition får vi också motionsrätt i frågan. Det blir alltså anledning för oss att återkomma i den. Men t. v. vidhåller jag yrkandet i vår partimotion.
Herr talman! Låt mig först göra en kommentar till vad Knut Wachtmeister sade om cider. Det är riktigt att jag inte motiverade avslagsyrkandet utifrån alkoholpolitiska utgångspunkter. Huvudskälet har ju varit att gynna den svenska fruktodlingen. Vi har ändå i våra föredragningar inför utskottet fått tecken som tyder på att en ökad alkoholhalt i cider inte skulle gynna de svenska fruktodlarna. Till Kjell Johansson vill jag säga att mitt uttalande att jag inte hade samma sakkunskap som han enbart inskränkte sig till frågan om cider. Beträffande ölförbudet, Knut Wachtmeister, är det ingen krånglig utredning som pågår, utan det handlar om en översyn. Utskottet har inte ansett att det finns anledning att rycka ut en del frågor ur sitt sammanhang. Vi är överens om att en del krångligheter måste bort, och det är också därför regeringen gör den här översynen. I fråga om kvalitetsvinerna är det riktigt, som Knut Wachtmeister sade, att det finns undantag och att priset inte är det allena saliggörande. Jag påstår, herr talman, att dessa undantag är många. Den debatt som har förts och förs om kvalitetsviner har trots allt föga med priset att göra. Om ett vin, som enligt Kjell Johanssons mening är ett kvalitetsvin, kostar 60 eller 57 kr. — där någonstans skulle priset komma att ligga vid en förändring av beskattningen — så tror inte jag, om det skall finansieras genom ett påslag på de billigaste vinerna, att det leder till en alkoholpolitisk förbättring. Snarare blir det tvärtom, eftersom det finns en priskänslighet hos de billigaste vinerna. I värsta fall skulle följden kunna bli en ökad hemtillverkning av viner. Låt mig slutligen säga att Per Israelsson och jag tydligen är ganska överens. Han tycker att det är bra att ett alkoholpolitiskt råd nu inrättas. Handlingskraften har inget med namnet att göra, utan den hänger samman med de uppgifter som rådet får. Jag tror att det är klokt att ett sådant råd får sortera direkt under regeringen.
Herr talman! Först några ord i frågan om cider. Egon Jacobsson är inte säker på att svensk fruktodling kommer att gynnas om alkoholhalten i cider tillåts stiga något. Ja, vi lär inte kunna lösa den tvisten på annat sätt än att släppa cidern fri. Då kommer det snart att visa sig vem som har rätt — Egon Jacobsson eller jag. Beträffande tillståndskrånglet när det gäller att få servera öli personalmatsalar talar Egon Jacobsson om att det pågår en översyn. I mitt huvudanförande erinrade jag om att regeringen om några veckor framlägger en proposition i vilken föreslås kvällsöppet på Systemet och att öl i klass II skall få säljas i livsmedelsbutiker under kvällar och söndagar.

Herr talman! Egon Jacobsson och jag är överens i rätt mycket. Vi är tydligen överens om att det bör bildas ett handlingskraftigt organ. Jag har också föreställt mig, att om det bildas en kommission, skulle den sortera direkt under regeringen, som jag antar att narkotikakommissionen har gjort. Vi behöver inte strida om ord. Om det här rådet blir ett organ med sådan handlingskraft som vi har förutsatt att en kommission skulle få, är det möjligt att vi kan enas när det kommer en proposition — men det får vi se då.
Herr talman! Jag konstaterar att Egon Jacobsson nu har en hel del slagkraftiga argument mot att sänka beskattningen på viner i mellansortimentet. Men då Egon Jacobsson själv drev den här frågan var väl ändå inte syftet att det skulle ske en sänkning med 3 kr. Egon Jacobsson ville väl åstadkomma den skillnad beträffande konsumtionsvanor som jag har tagit upp och som är önskvärd. Var det inte så?
Herr talman! Knut Wachtmeister hoppades att jag skulle plädera för att tillståndstvånget för servering av öl i personalmatsalar tas bort. Jag skall bara här bekräfta att jag har för avsikt att göra det. Till Kjell Johansson vill jag säga: Det är riktigt att det föresvävade mig att det skulle kunna röra sig om större differenser, och det redovisade jag i den förra riksdagsdebatten. Sedan ett ganska omfattande arbete på det här området har nedlagts visar det sig att det handlar om ungefär de nivåer och de prisrelationer som jag nyss har relaterat. Man kan säga att jag efter att ha inhämtat mer kunskap har ändrat uppfattning — det tycker jag inte är fel att göra när det är sakligt motiverat.

Herr talman! Om svensk alkohollagstiftning är mycket att säga. Därom vittnar antalet motioner i detta ärende och den redogörelse som utskottets majoritetsföreträdare har gett kammaren. En del har redan sagts i debatten, men en del ytterligare behöver sägas. Man må ha den allra största respekt för nykterhetspolitiska strävanden — det har jag förvisso, efter 15 års arbete i en socialnämnd — men vissa lagar och bestämmelser befrämjar sannerligen inte nykterheten hos svenska folket utan uppfattas av allmänheten enbart som krångel, förmynderi och godtycke. Särskilt gäller detta frågor rörande serveringstillstånd, som jag kommer att uppehålla mig vid. Riksrevisionsverket har dess bättre nyligen genomfört en kartläggning av hur reglerna för servering av alkoholdrycker tillämpas. Verket säger att serveringsfrågorna omgärdas av ett förhållandevis krångligt regelsystem och en omfattande administration. En särskild utredare har därför tillkallats av regeringen för att se över lagstiftningen. Främst kommer frågor om servering och annan handel med alkoholdrycker att behandlas. Det är bra, och det behövs. I motion 1983/84:386 av Göthe Knutson och mig själv har vi tagit upp effekten av den lag om ändring i lagen om handel med drycker som gäller fr.o.m. den 1 juli 1982. Utskänkningstillstånd kan förvägras eller återkallas — och nu citerar jag direkt ur propositionen — ”då ekonomisk misskötsamhet föreligger och tillståndshavaren därmed inte kan anses lämplig att driva rörelse med försäljning av alkoholdrycker”. Enligt lagen åläggs kronofogdemyndigheten att underrätta tillståndsmyndigheten — länsstyrelsen — när den som har serveringstillstånd försummat att betala skatter eller sociala avgifter. Detta uppfattas av många som ett myndighetsövergrepp. När lagen antogs framhölls i en moderat motion — sedermera en reservation — att det av många människor uppfattas som obilligt att koppla ihop ett tillståndsåterkallande med oförmåga att fullgöra ekonomiska skyldigheter i de fall det inte föreligger några anmärkningar mot sättet att sköta serveringsverksamheten i vad gäller ordning, nykterhet och trevnad. Utskottet ville inte heller i betänkandet bestrida att ”det kan ligga en viss fara i att tillämpa en lagstiftning med ett rent alkoholpolitiskt syfte för att bekämpa ekonomisk misskötsamhet eller brottslighet enbart på den grunden att anmärkningar av ekonomisk art skulle kunna medföra risker för alkoholpolitiska olägenheter”. Utskottet menade att det hade varit av värde om lagrådet funnit anledning att belysa dessa frågeställningar. Nåväl, lagen blev ett faktum. Herr talman! En viss grupp näringsidkare — inom restaurangbranschen — riskerar således, om en försämring av det ekonomiska resultatet av rörelsen resulterar i försumlighet i fråga om skatteoch avgiftsbetalningar, att ställas inför det faktum att utskänkningstillståndet återkallas. Därmed avsågas ju vederbörande definitivt från möjligheten att betala eventuella skatteskulder. Att återkallelser har skett på till synes alltför lösa boliner finns det ett flertal exempel på. Bl.a. diskuterades frågan vid en interpellationsdebatt här i riksdagen den 19 mars i anledning av ett antal återkallelser efter taxeringsnämndsrevisioner i Malmö. Vi motionärer har undrande ställt frågan: Blir nästa steg att en åkare som ligger efter med skatten mister sitt trafiktillstånd, eller elinstallatören sin behörighet? Det är kanske farliga frågor att ställa i denna lagstiftningsglada församling. Herr talman! Inte nog med att en person som visat misskötsamhet på ett område kan straffas för verksamhet på ett helt annat område. Lagens långa arm kan också straffa en person som har en misskötsam make eller maka. Några av de fall som blivit speciellt uppmärksammade i pressen har gällt kvinnor som bedrivit restaurangrörelse men som mist sitt utskänkningstillstånd på grund av att mannen i familjen har gjort ekonomiska transaktioner, som bedömts utgöra grund för en indragning av tillståndet. Socialstyrelsen, som är sista besvärsinstans i dessa ärenden, ansåg det exempelvis i ett fall ”inte uteslutet att mannen hade ett faktiskt inflytande över verksamheten”, trots att det var kvinnan som stod skriven för rörelsen. Indragningen av tillståndet i det fallet medförde att rörelsen gick i konkurs. En sådan lagstiftning är inte rimlig! Utskottet nöjer sig nu med att besvara motionen med att lagstiftningen nu är föremål för översyn. Därmed borde kanske vi motionärer lugnt kunna avvakta. Men direktiven till utredningen skrämmer mig. Där hänvisas bl.a. till ekobrottskommissionens delbetänkande SOU 1984:8, Näringstillstånd. Därför är jag, herr talman, rädd för att vi kanske tvingas välja mellan pest och kolera. När socialstyrelsen i somras yttrade sig över betänkandet avvisades tanken på att ekobrottskommissionens förslag skulle ligga till grund för bedömningar inom restaurangnäringen vad gällde socialstyrelsens ansvarsområde. Man hänvisade till alkohollagstiftningen på området och ansåg att denna var till fyllest. Jag tvingades reservera mig mot såväl nuvarande utformning av lagen om handel med drycker som ekobrottskommissionens förslag om vandelsprövning och ekonomisk bankgaranti om 50 000 kr. för företag i s.k. kritiska branscher. Om ekobrottskommissionens förslag går igenom kommer näringsidkare inom restaurangbranschen — liksom en del andra branscher — att betraktas som presumtiva brottslingar. Utredningen sätter nämligen en kollektiv brottsetikett på bl.a. näringsidkare inom restaurangnäringen genom förklaringen — och nu citerar jag direkt ur den statliga utredningen på s. 253 — att ”branscherna i fråga genom sin verksamhetsstruktur erbjuder goda möjligheter för den som vill fiffla att sätta sina planer i verket”. Ganska anmärkningsvärt! Herr talman! Jag finner det inte rimligt med en alkohollagstiftning som i dag kan straffa en person för misskötsamhet på eft område — det ekonomiska — genom att förhindra vederbörandes försörjningsmöjlighet på ett helt annat område, där personen i fråga visat skötsamhet. Ännu orimligare förefaller det mig som kvinna i nådens år 1984 vara att jag själv inte skall anses ha kapacitet nog att sköta en rörelse, om det finns en make eller ”sambo” i bakgrunden, som kan bedömas ”ha ett inflytande över verksamheten”. Detta är anmärkningsvärt, och det förvånar mig att inte JÄMO agerat. Men blir rättssäkerheten större i morgon om denna alkohollagstiftning byts ut mot ekobrottskommissionens förslag, där människor är dömda på förhand genom det faktum att de driver företag inom restaurangbranschen? Herr talman! Jag har insett det meningslösa i att i dag yrka bifall till vår motion. Jag hoppas att detta mitt inlägg kan leda till någon eftertanke inför ärendets fortsatta behandling. Det är också min förhoppning att sans och förnuft skall få råda inom alkoholpolitiken och att rättssäkerheten skall bli en ledstjärna även inom denna lagstiftning. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i ärendet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det må förlåtas mig att jag i dag utifrån mina utgångspunkter känner stor saknad över att vi inte har tillgång till Erik Wärnbergs klarhet, elegans och goda insikter när vi diskuterar de här frågorna. Jag har under ett och ett halvt sekel deltagit i riksdagens alkoholpolitiska debatter, kanske oftast som lyssnare men även som debattör. Jag tycker att det saknas någonting i dagens debatt, nämligen en bedömning av utvecklingstendenserna. Alkoholstatistiken kan berätta för oss att konsumtionen under första halvåret 1984 visar en ökning av totalkonsumtionen med 1,6 90 jämfört med första halvåret 1983. Särskilt oroande är att spritkonsumtionen har ökat under andra kvartalet 1984. Ett enstaka kvartal behöver i och för sig inte vara oroande, men inget tyder på att inte utvecklingen blir densamma under tredje kvartalet, och det är mycket otillfredsställande. Att konsumtionen av starköl och vin ökar är ingen överraskning. Både kvällstidningar och TV har under det här året stått på vinagenternas sida och skapat en opinion som naturligtvis har varit negativ till sprit. Men när spritkonsumtionen ökar måste det tyda på att prisinstrumentet inte har använts så aktivt som skulle ha varit önskvärt. Den allmänna opinionen har alltså fått en inte lika alkoholnegativ inställning som tidigare. Resultatet av detta kan bara leda till en sak, nämligen att vi har att vänta en konsumtionsökning. Jag oroas över att det kanske blir en socialdemokratisk regering som bryter den utveckling på alkoholområdet som har varit så positiv sedan 1977 års beslut. Det är därför som jag i mitt anförande i dag vill framhålla att vi måste vidta åtgärder nu. För mig framstår det som möjligt och angeläget att skatteinstrumentet kommer till heders. Nu har vi anledning att med intresse avvakta den aviserade proposition som regeringen kommer med. Jag utgår från att den alkoholstatistiska tendens som jag här har berört då kommer att analyseras. Vi vet ju — det har sagts tidigare i dag och många gånger förr — att det finns ett samband mellan totalkonsumtionen och omfattningen av alkoholskadorna. Den uppfattningen har nu bekräftats. Det är därför vi måste fortsätta med satsningen på information, förebyggande nykterhetsarbete och stöd till olika alkoholfria aktiviteter. När jag har läst utskottsbetänkandena — både från skatteutskottet och från socialutskottet — och även när jag har lyssnat till dagens debatt, tycker jag att jag har fått bekräftat att en övertygande majoritet anser att mellanölet tillhör historien. Men naturligtvis är reservation 5 från moderaterna anmärkningsvärd. Jag måste faktiskt få citera den, eftersom det som står där bör in i protokollet: ”Det måste betecknas som egendomligt att en öltyp som får säljas fritt i de flesta länder inte skall finnas att tillgå i Sverige. Den under senare tid kraftigt ökande starkölsförsäljningen kan ses som ett tecken på att åtskilliga konsumenter inte nöjer sig med det s.k. folkölet. Målsättningen bör därför vara att återinföra mellanölet.” Det här citatet visar kanske hur isolerade moderaterna är i den svenska socialpolitiska debatten. I motion 1132 har jag tillsammans med Barbro Nilsson i Örnsköldsvik yrkat på en utvärdering av 1977 års alkoholpolitiska beslut. Jag skall gärna erkänna att utskottet har skrivit mycket snällt — men snällhet löser inte alltid problemen. Utskottet säger att minskningen av totalkonsumtionen har varit för liten och att fortsatta ansträngningar skall göras. Man avvisar kravet på delmål för alkoholpolitiken. Inte heller vill man tillstyrka en utredning om effekterna av 1977 års alkoholpolitiska beslut. Utskottet anför: ”Enligt utskottets mening torde det vara förenat med utomordentliga svårigheter att inom rimlig tid göra en meningsfull utvärdering av ett så vittomfattande beslut som 1977 års alkoholpolitiska reform. Även om man begränsar utvärderingen ——- till enskilda beslut som information, reklamförbud m.m. är det knappast troligt att man därigenom skulle nå några resultat av större värde för den kommande alkoholpolitiken.” Var har man hämtat de kunskaperna? Det är en fråga som jag måste ställa. Mellanölsutvärderingen visar att det är möjligt att göra en utvärdering även med vidmakthållande av de vetenskapliga krav som man har rätt att ställa. Jag kommer vid dagens votering att rösta för majoritetens förslag, inte därför att det helt tillfredsställer min grunduppfattning utan i tilltro till att regeringen i sin kommande proposition banar väg och föreslår sådana åtgärder att de orosmoln som finns kan skingras.

Herr talman! Jag erkänner gärna att jag inte har tillnärmelsevis Thure Jadestigs alkoholpolitiska erfarenhet, som enligt hans inledningsanförande sträckte sig över inte mindre än ett och ett halvt sekel. Jag har inte ens ett och ett halvt decenniums erfarenhet, men väl elva riksdagsårs. När sedan Thure Jadestig säger att vi moderater i reservation 5 kräver ett återinförande av mellanölet är det fel. Det finns ingen reservation 5 till skatteutskottets betänkande. Men vi har väl i ett särskilt yttrande, som har nr 5, resonerat om dessa problem och sagt, att man på sikt bör återinföra mellanölet. Jag vill alltså understryka att vi inte i en reservation har krävt återinförande av mellanölet, men vi har i ett särskilt yttrande pläderat för att man skall göra det på sikt.
Herr talman! Jag får beklaga felsägningen. Nykterhetspolitiskt har vi etthundrafemtio års erfarenhet av vad alkoholkonsumtion betyder i det här landet. Själv kan jag nöja mig med de 17 år som jag har varit här i riksdagen. Men det väsentliga är att de erfarenheter vi har av mellanölet har varit så värdefulla ur nykterhetspolitisk synpunkt att t.o.m. moderaterna borde kunna omvärdera sina marknadsmässiga bedömningar av mellanölets framtid.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden skrev jag motion 1983/ 84:384, i vilken jag yrkade att Systembolagets minimiålder för inköp skulle sättas vid myndighetsåldern. Med tanke på den alkoholpolitik som bedrivs i vårt land vill jag betona att jaginte är förvånad över att motionen inte fått stöd från något håll. Motionen har avstyrkts med motiveringen att man först vill avvakta uppgifter om de effekter mellanölets slopande haft på ungdomen samt även om hur denna har påverkats av den allmänna alkoholpolitiken. Jag vill ifrågasätta den generella benämningen ungdomar i detta sammanhang — vad det i första hand gäller är att myndiga människor omyndigförklaras. Jag skall inte yrka bifall till motionen eller begära votering. Jag är nämligen helt på det klara med hur denna kammare resonerar när det gäller alkoholpolitik. Men jag vill ändå ta tillfället i akt för att beskriva något av det som blir följden då man diskriminerar myndiga människor. Som jag ser det är det mycket tvivelaktigt att, som man nu gör, ta bort rättigheter som automatiskt bort följa myndighetsåldern. Först, herr talman, vill jag dock säga några ord om vår alkoholpolitik. Det är ingen överdrift att påstå att svensk alkoholpolitik är unik i västvärlden; det ger en jämförelse med de flesta andra länder i västvärlden vid handen. Självfallet vill och kan jag inte förneka att vi har alkoholproblem. Men jag är benägen att hålla med de många som påstår att vi har våra problem på grund av våra många lagar och förbud. Många av våra alkoholbestämmelser betraktas med rätta som krångliga och t.o.m. löjliga. Men framför allt — och det är det allvarliga — anses de ofta vara verkningslösa och sakna förankring bland människorna. Jag är, herr talman, övertygad om att skulle ett politiskt parti i ett annat land gå till val med ett alkoholprogram liknande det vi har här skulle detta parti säkert — med några få undantag som bekräftar regeln — sopas bort från allt inflytande. Då även mycket måttliga lättnader i vår alkoholpolitik debatteras brukar vad som av många kallas ”nykterhetsmaffian” genast ställa sig upp och tala om alla de stora katastrofer som då omedelbart och säkert kommer att drabba oss. Det är, herr talman, inte utan en viss förvåning jag noterar att andra länder faktiskt fungerar, trots att man där inte har den djungel av bestämmelser som vi har här i Sverige. Sverige behöver inte och kommer inte att störta samman om vi anpassar delar av vår alkoholpolitik till den som förekommer i andra länder. Kan någon på fullt allvar påstå att kulturell, social och ekonomisk verksamhet inte förekommer i Västtyskland, USA, Storbritannien, Danmark m.fl. länder? Dessa länder har ju alkoholbestämmelser som till stora delar skiljer sig från dem vi har här. Jag tror inte vi kan få ett vettigt alkoholumgänge genom flera förbud eller genom att alla gamla förbud behålls. Zoologerna påstår bestämt att strutsen inte förekommer i vilt tillstånd i Sverige. Med tanke på svensk alkoholpolitik är jag ändå benägen att hålla med dem som menar att fågelarten finns här i full frihet och att stammen växer! Jag skall nu, herr talman, ta upp några av de problem som uppstår för myndiga människor vilka inte fyllt 20 år. Svenska 18-åringar får efter ett prov som nästan alla klarar framföra bil och tung motorcykel. De får alltså köra ett fordon i vår ofta mycket hetsiga och besvärliga trafik, vilket ställer stora krav på kompetens och omdöme. Däremot får samma 18-åringar inte köpa en flaska lättvin på Systembolaget! De som fyllt 18 år får göra transaktioner med egna pengar samt ingå olika köpeavtal, som de efter eget beslut finner lämpliga. Men att köpa en flaska lättvin på Systembolaget tillåts inte. Har man fyllt 18 år har man lov, ja man anses rent av skyldig i vårt demokratiska samhälle, att delta i valen till riksdag, landsting, kommun och kyrkofullmäktige. Detta innebär också att en person som inte fyllt 20 år kan väljas till denna kammare. Här kan då personen i fråga vara med och besluta om huvudlinjerna i vår alkoholpolitik samt lägga fram förslag till en sådan. Samma person som kan erhålla detta stora ansvar får däremot inte köpa en flaska lättvin på Systembolaget. Man kan också bli invald i en kommunal nämnd med allt vad detta kräver av ansvar och omdöme. En som inte fyllt 20 år kan t.ex. bli invald i en social nämnd, där man har ett stort inflytande över vilka restauranger i kommunen som skall få tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker. Trots detta får denne socialnämndsledamot inte köpa en flaska lättvin på Systemet. De som ännu inte fyllt 20 år och är män blir också inkallade att göra värnplikt, där man ofta handskas med mycket farligt materiel. Detta innebär också att man i en krigssituation kan bli tvingad, ja det förutsätts, att ta ett stort ansvar för sig och sin omgivning. Trots denna kompetenstilltro får de som ännu inte fyllt 20 år inte köpa en flaska lättvin på Systembolaget. Man menar också att de som ännu inte fyllt 20 år är mogna att ta det största av alla ansvar. Knappast någon, herr talman, protesterar om ett par, där någon eller båda inte fyllt 20 år, sätter barn till världen. Större ansvar än att uppfostra egna barn kan inte läggas på en människa. Detta stora ansvar till trots får man inte köpa en flaska lättvin på Systembolaget, om man inte är 20 år. Jag menar, herr talman, att det är fundamentalt fel att omyndigförklara myndiga människor. Då vi sedan 1974 ansett att myndighetsåldern skall vara 18 år, finns det enligt min uppfattning ingen anledning att gör ett, säger ett, undantag. Jag har här talat om ett antal områden, där samhället förutsätter att 18-åringar är mogna att ta stort ansvar. Detta borde gälla fullt ut. De alkoholproblem som finns bland dem som inte fyllt 20 år men ändå är myndiga löses knappast genom ett bibehållande av nuvarande diskriminerande bestämmelser. Det behövs inte särskilt starka glasögon för att konstatera att de som är myndiga men inte fyllt 20 år utan större besvär skaffar sig den alkohol de eventuellt vill ha. Jag vill, herr talman, uttrycka den förhoppningen att vi framöver slutar förnedra myndiga svenska medborgare och andra som bor i eller kommer till vårt land. Till sist vill jag återge ett uttryck som nog är ganska aktuellt vad gäller svensk alkoholpolitik: Förbjuden frukt smakar bäst.

Herr talman! Av de 30 motioner som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 1 har jag bidragit med tre: en allmänt principiell, vari krävs en avveckling eller minskning av alkoholrestriktionerna i landet, en annan, vari krävs skattefri proviantering och försäljning på båtar i trafik mellan svenska fastlandet och Gotland, samt en tredje, vari krävs att man skall föranstalta om billigare alkohol på våra restauranger. Först finns det emellertid anledning att se på de rent principiella aspekterna. Jag vill då gärna än en gång citera professor Gustav Sundbärg, statistiker, som i sina aforismer i ”Det svenska folklynnet” 1911 sade följande: ”Svensken utvecklar energi, endast när det gäller att hindra en sak, säger Strindberg. Detta är en av de bittraste sanningar, som någonsin sagts om vårt folk, men en sanning är det. De folkrörelser, som vinner mest anslutning i vårt land, är gärna de, vilkas syften är negativa. Förbud! Förbud! — det är en älsklingsfordran och ett universalmedel mot allt ont i Sverige. Sker någon förbrytelse, — strax skall man i våra tidningar finna en hel rad insändare, som begär inskränkningar i friheten för hela den klass eller grupp, som brottslingen tillhör. Och så inbillar man sig ha kommit till roten av den onda.” Herr talman! Jag instämmer till fullo med Sten Andersson i Malmö när han i sitt anförande kunde konstatera att djuret struts nog finns i rätt stor utsträckning i det här landet. Förbudssverige har blivit en realitet på område efter område. Det rör sig om inskränkningar i vardagsfriheten som knappast skulle tolereras i något annat civiliserat land. Inte minst har detta kommit att prägla dens.k. alkoholpolitiken — för det är inte en alkoholpolitik utan det är många gånger en renodlad förbudspolitik. Sverige, Norge, Finland och delar av USA — där har vi de enda länderna i världen med mycket säregna för att inte säga löjeväckande restriktioner. Detta alltså på ett område som berör hela vår vardagstillvaro. Vinet och ölet är delar av den mänskliga civilisationen så långt den sträcker sig tillbaka. Vi vet att ett måttligt bruk av vin och öl och av alkohol i och för sig inte leder till några skador utan kan vara till mycken glädje för människor. Vi vet också att det omåttliga bruket förvisso ger skador. Men som ordföranden i Svenska vinakademin, förre chefredaktören för Expressen, Per Wrigstad uttryckte det i Dagens Nyheter den 1 juni i år: ”90 926 av dem som använder alkohol gör det utan att bli missbrukare. Man kan inte tvinga in alla människor i en tvångströja för de övriga tio procentens skull.” Men det är det man är i färd med att göra. Vi har i det här landet en politik som framför allt tar sikte på de tio procenten men som går emot de 90 90 som förvisso icke är några missbrukare. De som ensidigt pläderar för nya restriktioner och nya inskränkningar gör det ofta med hänvisning till en icke sällan mycket dubiös statistik. Man talar om forskningsresultat än hit och än dit. Det kan dock sägas att den forskning som bedrivs på området inte alltid är så förfärligt tillförlitlig. Det är svårt att mäta attityder. Det är svårt att över huvud taget göra de mätningar som erfordras på det alkoholpolitiska området, och det är skälet till att forskningsrapporter ofta talar om att det ”är sannolikt”, det ”förefaller troligt”, ”kanske förhåller det sig” på det och det sättet. Man vet inte. Man talar också om den mätbara mängden alkohol. Man konstaterar att det har skett en nedgång av den reguljära försäljningen, samtidigt som vi ändå vet hur det puttrar i de svenska hemmen både här och där. Och det puttrandet har inte minskat under senare tid. Höjer man då priserna, vilket man naturligtvis kan göra, på den alkohol som försäljs reguljärt, kommer man också att se att den reguljära försäljningen minskar. Men vi vet att i gengäld kommer det att puttra ännu mera i hembränningsapparaterna, och tekniken är nu så förfinad att det torde vara ytterligt besvärligt för någon att egentligen upptäcka vad som är på gång. Vi har här i landet monopol. Vi har Systembolaget som har sitt försäljningsmonopol. Vi har Vinoch Spritcentralen som också har sitt monopol. Enligt mitt förmenande finns det i och för sig ingen anledning, lika litet på det här området som på något annat, att slå vakt om en monopolsituation. Men om den nu finns, har vi anledning att kräva service av monopolföretagen. Vi har drabbats av lördagsstängning av systembutiker där effekterna verkligen är svårmätbara. Man kom ju fram till det rätt fantastiska att under sommaren har förhållandena blivit bättre men inte under vintern. Av detta drar man då diverse slutsatser. I min motion har jag yrkat på att man skulle återinföra lördagsöppet alternativt införa kvällsöppet någon dag i veckan. Nu ser det ut som om jag blir bönhörd i en del av det yrkandet så småningom. Det har aviserats att det kommer en proposition som sannolikt också kommer att innehålla förslag till beslut om kvällsöppet någon gång i veckan. Det är gott och väl, men det ena goda behöver inte förskjuta det andra. Det är ett monopol som har en servicefunktion, och denna servicefunktion borde också utövas på lördagarna. Men eftersom propositionen kommer avstår jag från att nu lägga fram något särskilt yrkande. När det gäller de höga restaurangpriserna omvittnas det också av utskottet att de är så höga att det knappast är möjligt för en vanlig medborgare i det här landet att gå in och beställa en grogg. Vem har råd att betala 60 kr. för någonting sådant på en restaurang? Då skall man ha något kontokort som helst någon annan betalar åt en, och tyvärr är inte alla utrustade med sådana finesser. Utskottet konstaterar att priserna är höga och att det smygsups; man går med pluntorna både här och där. Men utskottet vill å andra sidan inte göra någonting åt detta, utan hänvisar till att pågående utredning av serveringsreglerna är oförhindrad att ta upp de här problemen till diskussion. Jag vill hoppas att så blir fallet och att man skall få tillbaka litet grand av den restaurangkultur som finns utomlands och som en gång fanns här i landet men är på väg att snabbt dö ut. Vi har mellanölsfrågan. Effekten av förbudet tål förvisso att diskuteras. Forskningen är inte alls entydig på den här punkten. Vad vi kan konstatera är att det förekom ett missbruk och att det förde med sig besvärliga förhållanden. Sedan tror man sig kunna veta att alkoholbruket har minskat, särskilt bland skolungdomen. Men om det beror på mellanölets borttagande tål verkligen att diskuteras. Vad vi vet i största allmänhet är ju att den flumaktighet som kan sägas ha utmärkt ungdomen i början av 1970-talet sedan har förbytts i ett större ansvarstagande på det ena området efter det andra, och det är inte osannolikt att det kan ha givit resultat i det här sammanhanget. Hur som helst förefaller det ändå orimligt att Sverige skall vara det enda land i Europa där man inte kan få ett gott öl. Jag menar nämligen att mellanölet är ett gott öl till skillnad från lättölet, som jag för egen del inte gärna vill förtära, och starkölet, som är alltför starkt. För att mellanöl skall kunna tillverkas fordras att det håller en viktprocent på åtminstone 3,5 96. Det finns nu ett särskilt yttrande som går ut på att målsättningen på sikt måste vara att återinföra mellanölet. Ja, självfallet måste den vara det. Det finns ingen anledning till att vi skulle fjärma oss från resten av Europa i det här hänseendet. Den motion som har väckts om skattefri proviantering och försäljning på båtarna till och från Gotland gäller egentligen inte någon alkoholpolitisk fråga. Avsikten har i stället varit att stimulera kommunikationerna och turismen på Gotland, att skapa möjligheter för människor till ett bättre liv på Gotland. Man skulle kunna konkurrera med Finlandstrafiken och Ålandstrafiken. Något större intresse härför har inte visats. Herr talman! Låt mig till sist konstatera att här föreligger positiva särskilda yttranden. Jag vill låta mig nöja med detta och vill i övrigt gärna stödja de moderata reservationer som avser att bidra till att minska restriktionerna på det alkoholpolitiska området. Jag är alldeles övertygad om att avvecklingen av restriktionerna måste komma. Vi måste så småningom bort ifrån den provinsialism, från det förbudstänkande som alltför mycket sätter sin prägel på vårt land. Vi måste anpassa oss till de internationella förhållandena. Vi måste också i Sverige ge människorna frihet under ansvar.

Herr talman! En kort kommentar till Birger Hagårds inlägg i debatten! Han talade om de båda alkoholföretagen och menade att dessa monopolföretag skall erbjuda service. Låt mig säga att jag till hundra procent delar den uppfattningen. Men så gjorde han en hopblandning i fråga om lördagsstäng ningen och Systembolaget som jag tycker var litet olycklig. Beslutet om lördagsstängning togs av Sveriges riksdag, och t.o.m. Systembolaget var emot det. Därför bör icke alkoholbolaget lastas för det.

Herr talman! Om inte alkoholen sedan många generationer tillbaka varit så fast etablerad i vårt samhälle, hade den förmodligen inte haft en chans att bli introducerad i dagens samhälle. På praktiskt taget alla områden ställer den till bekymmer. Det gäller trafiken, där en hög andel olyckor kan skrivas på alkoholens konto. Det gäller arbetslivet, där många slås ut på grund av alkoholbruket. Det gäller de många våldsinslagen ute i det offentliga livet men också i många hem. De många miljarder som bruk och missbruk av alkohol kostar det svenska samhället skulle aldrig rymmas i en finansministers budget, om de inte redan hade parkerat sig där sedan lång tid tillbaka. Samhällets ekonomiska förluster är enorma, och det mänskliga psykiska och fysiska lidandet i alkoholens spår är för många ett livslångt grymt öde. Det övergripande målet beträffande alkoholpolitiken är att begränsa den totala, alltför höga alkoholkonsumtionen, för att nu återge vad som står i 1977 års beslut. Den senare delen av 1970-talet innebar en konstruktiv uppbyggnad av alkoholpolitiken. Konsumtionen har pressats tillbaka, och skadorna ser ut att reduceras. Herr talman! Det är därför som det är så viktigt att vi inte tappar bort det perspektivet att en framgångsrik alkoholpolitik bygger på en rad insatser, en del i form av restriktioner. Ett annat inslag är en aktiv prispolitik. Nödvändiga element är också arbete och bostad samt främjande av harmoniska och stabila miljöer. Det behövs sociala inslag i form av vård och rehabilitering. En på det sättet uppbyggd alkoholpolitik är nödvändig om vi skall kunna hjälpa de svaga och utsatta grupperna och också om vi skall ge ungdomar det stöd de har rätt att kräva i en svår brytningstid. Men alkoholpolitiken är inte oomstridd. Gång på gång utsätts den för attacker, alltifrån det som förlöjligar varje socialt ansvarsfullt inslag till det som enbart spårar förmynderi och krångel. Dagens debatt, herr talman, bekräftar ett sådant påstående. Här har flera av alkoholens förespråkare uppträtt, som regel med partibeteckningen . De har talat om att det vore angeläget att få mellanölet tillbaka, fler systembutiker, mer och billigare sprit på inrikesfärjorna. Sten Andersson i Malmö hade frimodigheten, för att inte säga fräckheten, att påstå att svensk alkoholpolitik är strutspolitik. Den envishet han upprepar sina krav med kommer mig osökt att tänka på en annan fågel. Beträffande Birger Hagårds hyllning till Bacchus ära var det inte att ta miste på vad hans avsikt var: Släpp loss, alkoholen ger ju glädje! Varför skall viterrorisera 90 90 av mänskligheten i Sverige när det egentligen bara är 10 9o som far illa? Så talar ofta den som upplever att socialt ansvarstagande inte är så angeläget. Det som återkommer i de båda föregående talarnas inlägg var att det handlade om service. Men ordet socialt ansvar gick inte att spåra i de inläggen. Har aldrig någon av dem som uttrycker sådana här tankegångar funderat på hur det kommer sig att de många missbrukarna, som ni å andra sidan vill att vi skall göra insatser för, kommer ur de skötsamma, de s.k. vanliga konsumenternas led? Detta borde stämma till eftertanke. Alla erfarenheter pekar mot att en slapp alkoholpolitik med minskade eller få restriktioner följs av ökad konsumtion. Eftersläpningen i prispolitiken, experiment med starköl i livsmedelsbutiker eller den glamorösa mellanölsperioden på 1960-talet och i början av 1970-talet är exempel på hur snabbt det kan gå utför. Den totala sänkning som vi har upplevt de senaste åren är betydande. Redan nu går det att spåra att antalet av alkoholen utslagna eller för tidigt döda är mindre än under den period då vi hade högkonsumtion. Sjukdomen skrumplever ser ut att minska i omfattning. Däremot ökar sjukdomen kraftigt i t.ex. Danmark och de kontinentala länderna, där man enligt några av talarna här levde utan bekymmer för alkohol. De positiva resultaten talar för att vi i första hand bör fullfölja den alkoholpolitik som slogs fast i 1977 års beslut. Vi skall naturligtvis inte slå oss till ro med de resultat som nu uppnåtts. Problemen är ju fortfarande enorma. Jag vill instämma i Thure Jadestigs vädjan till den socialdemokratiska regeringen: Se till att inte just denna regering blir den som bryter en konstruktiv och positiv alkoholpolitik. Det är, herr talman, glädjande att skatteutskottet i allt väsentligt håller fast vid den fastlagda politiken. Att flertalet av moderaterna inte kan finna sig i det är visserligen att beklaga, men det är knappast överraskande. Att återinföra mellanölet eller öppna systembutikerna på lördagarna är förslag som står högt på moderaternas önskelistor. Brist på sociala grepp på alkoholpolitikens område är sällan saker som bekymrar företrädare för moderata samlingspartiet — i alla fall dem som uppträtt här i dag. I motion 2160 av Olle Grahn och mig förs fram förslaget att försäljningen av snabbvinsatser borde stoppas. Både socialutskottet och skatteutskottet delar vår oro och uppfattning att en fortsatt handel med snabbvinsatserna står i strid med vår lagstiftning. Handel med snabbvinsatserna kringgår lagen på tre vitala punkter: åldersgränsen, beskattningen och bestämmelsen att tillverkning och försäljning enbart skall ske genom monopolorganen. Jag noterar att både skatteutskottet och socialutskottet känner sig särskilt oroade över att det synes vara ungdomen som genom en sådan vintillverkning och ett sådant vindrickande lätt lägger grunden till alkoholproblem. Denna insikt är värdefull, men min övertygelse är att bekymren i snabbvinets spår snart kommer att vara så betydande att mer kraftfulla åtgärder behöver sättas in. Jag vill särskilt stryka under vad skatteutskottet förutsätter för sitt ställningstagande, nämligen att socialstyrelsen följer utvecklingen med uppmärksamhet och föreslår de åtgärder som påkallas härav. Detta uttalan de finns det anledning för socialstyrelsen att ta mycket allvarligt på och se som en direkt uppfordran till handling. Med det reella stödet har jag, herr talman, ingen anledning att formellt yrka bifall till motionen. Till sist. Alkoholpolitiken pendlar ofta mellan ytterligheterna: å ena sidan kravet på socialt ansvar och å andra sidan en ensidigt serviceinriktad linje. När vi går att ta ställning till de alkoholpolitiska frågorna är det viktigt att det sociala ansvaret för våra medmänniskor och oss själva blir det dominerande inslaget.

Herr talman! Elver Jonsson gör sig skyldig till ett misstag som ofta är förekommande i sådana här debatter. Han sätter likhetstecken mellan socialt ansvar och en utpräglad förbudspolitik. Vi vet från historien att det funnits ett samhälle med totalförbud. Jag tänker på det amerikanska samhället under förbudstiden. Aldrig någonsin har kriminaliteten i alkoholens spår varit så utbredd som då i USA. Vill man lösa problemen, och vill man verkligen ta sitt sociala ansvar, gör man det inte genom att införa restriktioner för dem som inte behöver dem men väl genom att ta hand om dem som drabbas eller genom att hindra att någon drabbas. Detta sker genom information och upplysning. Man kan aldrig isolera vårt land från andra kulturer. Trots allt är det alltid den förbjudna frukten som smakar bäst. Det sociala ansvaret är någonting helt annat än den inkrökta förbudspolitiken, som misslyckats över hela linjen.
Herr talman! Det är naturligtvis omöjligt att reda ut det hela i en kort replik. Birger Hagård påstår att både riksdag, jag och många andra gör sig till tolk för en utpräglad förbudspolitik. Då är det intressant att konstatera att de förslag som Birger Hagård för fram i sina motioner inte ens får stöd från de egna partikamraterna. Sedan var exemplet med förbudstiden i USA litet illa valt. Det är inte den situationen vi har i Sverige. Och för att få framgång för sina teser — när nu Birger Hagård målar det hemska samhälle som han lever i när det gäller svensk alkoholpolitik — får han ta till exempel ur en verklighet som inte existerar, framför allt inte i Sverige.

Herr talman! På grund av ett missförstånd har ingen av centerns ledamöter iskatteutskottet blivit föranmäld till denna debatt. Nu skall jag inte ta upp en ny debatt, utan jag vill bara understryka att utskottets talesman redan har lovat att arbeta för den fråga som tas uppi den ena av reservationerna, och då finns det ingen anledning att alltför mycket debattera frågan på nytt. På grundval av de motiveringar som föreligger i reservationerna yrkar jag med detta bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! I slutet av den här debatten kan det vara lämpligt att ytterligare en gång erinra om vad väl egentligen alla vet: att alkoholpolitiken inte är någon i vanlig mening partiskiljande fråga i riksdagen. Skiljelinjerna— i varje fall de flesta — går tvärs igenom partierna. Det gör de här i riksdagen och också ute hos allmänheten. Det är kanske bra att ha detta klart för sig. Jag har roat mig med att försöka analysera var skiljelinjerna egentligen går. Vid ett tillfälle — ett tillfälle som var mycket mer dramatiskt än det är i dag, då ju debatten är en västanfläkt i jämförelse med vad vi tidigare har varit med om — kunde man iaktta att på den ena sidan, den återhållsamma, finns i stort sett de människor som i sin gärning på ett eller annat sätt är i kontakt med socialt arbete, utbildning och liknande. På den andra sidan finns de övriga. Med utgångspunkt i vad som har sagts här kan man också säga att på den förstnämnda sidan finns de som verkligen ser till de 10 procenten och finner dessa, som vi kallar för missbrukare, väldigt viktiga, liksom kanske också de ytterligare 10 eller 20 96 som raskt är på väg åt samma håll. Det är också — förlåt att jag säger det — delvis en fråga om att känna till en del enkla fakta eller att inte göra det. Den här debatten har gett prov på att en del av dessa fakta är okända. Det finns de som tror att våra alkoholproblem, som förvisso är stora, är en följd av våra restriktioner, inte en motivering för dem. De tror att det skulle vara bättre i länder som har en friare alkoholpolitik än vår. Detta är helt enkelt inte sant. Det förhåller sig exakt tvärtom. Internationellt sett är våra alkoholproblem egentligen små. Att vi betraktar dem som mycket stora beror delvis på att vi ser dem mot bakgrund av mycket höga sociala ambitioner. Vårt södra grannland nämns ofta. Det är ett frihetens eldorado på det här området. Mängder av svenskar tror att det är ett problemfritt land när det gäller alkoholskador. Nu har äntligen danskarna själva erkänt att de har det mycket, mycket värre än vi. Den gamla skrumplevern är i dag den tredje största dödsorsaken i Danmark och raskt på väg att bli den allra största — med nuvarande utveckling är den om något år den största alla kategorier. Likadant är det i de andra stora länderna med en fri alkoholpolitik. Vi hade en problemperiod under 20-, 30 och 40-talen. Nu talar jag inte för ett återinförande av motboken, men man skall ändå veta vad det handlade om. Man kan se det som en ö av väldigt små problem i en lång och ytterligt tråkig svensk alkoholhistoria. När delirium tremens, denna hemska och direkt livshotande sjukdom, dök upp i Sverige i slutet på 1950-talet hade man inom sjukvården under ett antal år svårigheter att ställa diagnosen, för det fanns inte en läkare här som hade stött på sjukdomen. I dag är den en mycket frekvent sjukdom. Det sägs att de som var alkoholskadade på 20-, 30 och 40-talen var de som inte hade motbok. Den hjälpte alltså inte. Man vände på saken och sade: De som trots motåtgärderna blev missbrukare och alkoholskadade blev av med motboken, och rent definitionsmässigt var det alltså så att de svårt alkoholskadade inte hade någon motbok. Jag är inte karl att förklara varför det gick som det gjorde med mellanölet i Sverige. Det borde inte ha gått så. Jag var en stor entusiast för dess införande och röstade för det i riksdagen. Varför det gick galet vet jag inte, men jag vet att det gjorde det. Och jag vet att det i dag finns en generation, några årsklasser som i dag kommit upp i åldern 20-30 år, där vi har en mångdubbelt större andel totalutslagna, kroniska alkoholister än i årsklasserna över och under den här gruppen. Det är alltså fråga om dem som var barn och tonåringar under mellanölsåren. Jag minns att jag när vi avskaffade mellanölet sade att det inte i första hand var ett ungdomsproblem utan ett barnproblem. Det var 8-10-12-åringar det handlade om den gången. Den här generationen missbrukare har vi i dag. Fråga mig inte varför det blev så, men det är ett faktum att vi har dessa utslagna, och jag är inte beredd att utan vidare säga att detta inte kan hända igen. Jag är ingen vän av kineseri och meningslösa restriktioner — dit räknar jag ting som lördagsstängt på Systemet och mycket annat — men några rejäla, återhållande krafter måste vi ha, om vi över huvud taget skall komma till rätta med det som trots allt är vårt största sociala problem. Det är litet märkligt att höra skillnaden i ton i riksdagen när vi diskuterar den sortens narkomani som kallas just narkomani och den sortens narkomani som kallas alkoholism. Enigheten om hårda tag är stor när det gäller det s.k. knarket. Men det är ju — för att använda samma uttryck igen — en västanfläkt, ett litet socialt problem jämfört med alkoholmissbruket. Varför blir det så? Det är mycket i de här sammanhangen som är svårt att förstå, men det förhåller sig faktiskt på det sättet. Jag skall inte dra fler slutsatser. Jag vill egentligen bara slå fast ytterligare en gång att alkoholpolitiken inte är en i vanlig mening partiskiljande fråga, utan åsiktsbildningen följer här andra linjer än dem som i andra frågor skiljer oss åt.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 2 behandlas en lång rad motioner om företagsbeskattningen som utskottet inte hann ta uppi våras. 14 reservationer är fogade till betänkandet, och i 10 av dessa deltar vi moderater. Vi har i reservation 1 tillsammans med centerpartiets representanter yrkat bifall till de motioner som krävt en återgång till den tidigare 60-procentiga avskrivningsrätten. För ett år sedan begränsades denna nedskrivningsrätt med 10 procentenheter samtidigt som bolagsskatten sänktes. För många mindre aktiebolag, där överskottet huvudsakligen tas ut som lön, samt för företag som ej drivs i aktiebolagsform innebär reformen en försämring i form av ökad skattebelastning. För att inte svenska företag ytterligare skall missgynnas bör regeringen snarast ändra reglerna i fråga om lagernedskrivning. I en gemensam borgerlig reservation har vi tagit upp problemet med att många svenskar av skatteskäl känner sig tvingade att flytta utomlands. Svårigheterna är störst för fria yrkesutövare med ojämna inkomster, och en skattefri avsättning till en trygghetsfond skulle utjämna inkomsterna över åren och därmed kunna bidraga till att både människor och inkomster stannade kvar i Sverige. Vi skall dock ha helt klart för oss att den största boven i dramat är vårt skyhöga skattetryck. Reservationerna nr 6 och 7 är också trepartireservationer och berör egenföretagarnas pensionsförsäkringar. Som reglerna nu är får egenföretagarna dra av sina pensionsförsäkringspremier som allmänt avdrag och inte i förvärvskällan. Härigenom blir underlaget för egenavgifter högre än om företaget hade drivits i form av aktiebolag, då premien får dras av i rörelsen. Riksdagen har tidigare, liksom utredningen om beskattning av tjänstepensioner, uttalat sig för en likformig behandling av pensionspremierna oberoende av i vilken företagsform som verksamheten bedrivs. Som så många gånger förr avslås motionen med motiveringen att utredningsarbete pågår — i det här fallet i företagsskattekommittén. Enligt vår uppfattning behövs det inga ytterligare utredningar för att göra beskattningsvillkoren likformiga, utan vi begär ett direkt regeringsförslag där en sådan rättvisa skipas. När det gäller s.k. kompanjonsförsäkringar som delägare tecknar för varandra för att gardera sig mot förluster som kan uppkomma i händelse av kompanjons frånfälle, behöver dessa en skattemässig översyn, vilket vi kräver i reservation 7. Enligt nuvarande lagstiftning är premien för kompanjonsförsäkring ej avdragsgill. Redan för några år sedan begärde en enig riksdag hos regeringen en redovisning och kartläggning av de konfliktbidrag som betalas ut av arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer. Denna begäran har inte effektuerats utan i stället fick vi, som alla känner till, avdragsrätt för fackföreningsavgifter, maximerad till 480 kr. Denna reforms genomförande understryker ytterligare behovet av att den begärda och av riksdagen beslutade kartläggningen verkligen görs. I reservation 8 kräver vi detta. I reservation 9 vill vi ha tillbaka forskningsoch utvecklingsavdraget som avskaffades för ett knappt år sedan. Avdraget som ursprungligen var provisoriskt permanentades fr.o.m. 1983 års taxering. Därmed fanns det anledning att tro att reglerna skulle gälla för lång tid framåt, vilket är av särskilt stor betydelse, eftersom forskningen i allra högsta grad är en långsiktig verksamhet. Den obligatoriska avsättningen till särskilt investeringskonto är ingenting annat än ett räntelöst tvångssparande. Syftet med lagen har sagts vara att stimulera företagens investeringar, men som nästan alltid använder sig socialdemokraterna av piskan i stället för moroten. Enligt vår uppfattning är det totalt fel att försöka tvinga fram investeringar med åtgärder som minskar lönsamheten och rörelsefriheten i näringslivet. Vi yrkar att lagen om inbetalning på särskilt investeringskonto slopas fr.o.m. den 1 januari 1985. För ganska precis ett år sedan lade regeringen fram propositionen om höjd förmögenhetsskatt för 1983 som sedan beslöts av riksdagens socialistiska majoritet när blott 2 av årets 52 veckor återstod. Skälet till denna extraskatt sades vara kursuppgången på Stockholms fondbörs, men den drabbade också mängder av företagare som inte hade sina tillgångar i börsaktier utan nedplöjda i sina företag. Denna extra förmögenhetsskatt, den andra höjningen f.ö. för 1983 som naturligtvis måste betraktas som retroaktiv, visar hur högt det egna kapitalet är beskattat i Sverige trots allt vackert tal om gynnsam företagsbeskattning i vårt land. Som exempel på vad denna extra enprocentiga förmögenhetsskatt betydde i ökad belastning kan nämnas att för en företagsförmögenhet på 2 milj.kr. ökade förmögenhetsskatten med 25 000 kr. och belastningen på företaget med inte mindre än 175 000 kr. Redan 1981 ansåg företagsbeskattningskommittén att förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i mindre och medelstora företag helt borde slopas. Majoriteten av remissinstanserna tyckte likadant. En enig borgerlighet inom skatteutskottet begär nu att regeringen snarast skall lägga fram ett förslag om slopande av förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i dessa företag. Vi är lika eniga om ett tillkännagivande att någon produktionsfaktorsskatt — som ju drabbar både arbete och kapital — inte bör införas. I ytterligare en gemensam reservation föreslår vi att företagsskattekommittén i tilläggsdirektiv får i uppdrag att se över de speciella skatteregler som för fåmansföretagen medför mycket av krångel och merarbete i det vällovliga syftet att förhindra skatteflykt. Den som gör sig besväret att studera deklarationsblankett nr 10, uppgifter om ersättningar m.m. från fåmansföretag, får genast klart för sig hur in i minsta detalj företagaren i fråga måste lämna uppgifter om vissa förmåner och kostnader. Dessa spörsmål tas f. ö. upp i det utskottsbetänkande som skall behandlas efter detta. Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till de tio reservationer där företrädare för moderata samlingspartiet finns med som undertecknare.